Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. I ett inslag i TV:s Aktuellt gav en ung kvinna, Siv, uttryck för sin stora oro inför en situation som hon inte kunde påverka. Hon hade under ca tolv års tid bott tillsammans med en man som blivit alltmer grotesk i sitt våld mot henne. Det var en obeskrivligt skräckfylld tillvaro som Siv tillsammans med de två barnen hade haft. I tidningsintervjuer har sedan Siv givit oss en del inblickar i den vardag hon tidigare tvingades leva i. Som alltid när vi möts av dessa interiörer känner vi maktlöshet. Hur har detta kunnat pågå under så lång tid? Hur kan vi som anhöriga och grannar låta det pågå? Varför är våld ett så vanligt sätt att kommunicera? I Sivs fall kom så småningom en vändpunkt. Våldet blev så påtagligt att varken Siv eller omgivningen kunde förneka det. Hennes man bedömdes vara i behov av psykiatrisk vård. Han har efter häktningstid och den tid som åtgår för rättspsykiatrisk undersökning varit intagen på en klinik ca 60 mil från hemorten. Inför hans försöksutskrivning fick Siv åka ner och möta honom. Hon såg inte någon förändring i hans inställning till henne, och hans konstaterande ”en mördare talar aldrig om vem han mördar” förstärkte hennes oro. Detta talade Siv om för mig i går kväll. Under den tid mannen har vistats i den slutna psykiatriska vården har Siv nåtts av ett fyrtiotal hotelsebrev. Att hennes fruktan inför vad som kommer att hända i framtiden bygger på faktiska omständigheter, tror jag inte någon behöver betvivla. Därför gick Siv ut i massmedia med denna sin fruktan. Detta är Sivs situation. Hon har varit stark och byggt upp ett nytt liv. De dryga två år som hon sluppit den dagliga misshandeln beskrivs av henne som en gåva. Nu skuggas hennes tillvaro av den fruktan hon känner när mannen på nytt kan fullborda sitt hot. Den andra parten i detta förhållande, mannen, känner vi till för litet om. Hans sätt att reagera med våld kan ha sitt ursprung i uppväxtmiljö och yttre omständigheter. Jag är helt säker på att hans behov av vård har tillgodosetts på ett utomordentligt gott sätt. Men att bedöma en människas reaktioner i sjukhusmiljö och därav dra slutsatser om dennes reaktion i en annan miljö är mycket svårt. Det är tyvärr inför den situationen vårdpersonal och utskrivningsnämnd står i de fall då patienter skall få permission, försöksutskrivas eller helt skrivas ut. Ibland kan bara det att bryta upp från sin hemmiljö inebära en rehabilitering, sade en skötare till mig vid ett samtal. Då kan återgången till denna hemmiljö naturligtvis också innebära en återgång till sjukligt beteende. Kontakter mellan nära anhöriga och den klinik där den sjuke vårdas är därför enligt mitt förmenande mycket viktiga. Oro och fruktan hos de tidigare misshandelsoffren måste också tas på allvar. Den psykiatriska vården får ej begränsas till det slutna rummet på kliniken. Jag är, som jag tidigare sagt, klart medveten om de stora svårigheter som möter utskrivningsnämnden när den skall fatta beslut. En nykter patient är ofta en människa som borde klara en utskrivningssituation. Tyvärr är droger och alkohol i alltför stor utsträckning delaktiga i det våld som utövas. Droger och alkohol möter den försöksutskrivne i samhället. Inne på vårdavdelningen ser man inte patienten i påverkat tillstånd eller i hemmiljö, med allt av känslor som det innebär. Det är detta Siv nu känner oro inför. Hotelseoch hatbreven har plötsligt upphört att komma efter inslaget i Aktuellt. Helt naturligt skall en frisk människa inte behandlas inom sluten psykiatrisk vård. Men för dens.k. allmänheten förefaller det märkligt att den gripne inte så snabbt skulle ha varit tillbaka ute i samhället om brottet medfört fängelsestraff som han ofta är i de fall då psykiatrisk vård meddelats. Vistelsetidens längd är helt säkert även en etisk fråga. Allt öppnare vårdformer och bättre läkemedel har givit allt fler psykiskt sjuka människor möjlighet till en normal tillvaro. Men detta innebär inte att alla patienter klarar av ett liv utanför institutionen. Vi måste acceptera det samhällsskydd — och det skydd för den sjuke — som denna vårdform innebär. Socialberedningen har även i uppdrag att se över tillämpningen av lagen om sluten psykiatrisk vård. Jag kan bara nära en from förhoppning att man från beredningens sida tar hänsyn till den som fortfarande känner sig hotad. Enligt vad jag har förstått av svaret är justitieministern rätt nöjd med den situation som vi befinner oss i. Jag skulle önska att initiativ togs till någon form av seminarium omkring dessa frågor, och detta helst innan socialberedningen kommer med sitt förslag. Kvinnor som liksom Siv lever i fruktan och skräck känner sig absolut inte nöjda med denna situation. Deras erfarenheter, från kvinnohus och kvinnojourer, kan med fördel användas — detta som komplement till den övriga informationsverksamhet som har beskrivits i svaret. Det som har framkommit i den kritik JO har riktat mot utskrivningsärenden behöver belysas, och det borde kunna ske i ett brett upplagt seminarium. Förändringen i den rättspsykiatriska organisationen behöver också få en bred offentlig belysning. Det är också nya tongångar när man diskuterar beslut om utskrivning från psykiatrisk vård, där man helt vill slopa den försöksutskrivning som nu tillämpas. Det skulle hedra justitieministern om detta initiativ kom från justitiedepartementet, och det skulle visa att kvinnomisshandel och våld inte bara är ett socialt problem. Det är viktigt att också lagstiftare finns med i samband med informationen. Jag vill fråga justitieministern om han är beredd att ställa sig bakom ett sådant här initiativ för att sprida information om den situation dessa kvinnor befinner sig i.

Herr talman! Också jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation. I svaret pekas det på olika åtgärder som kan vidtas från myndigheternas sida för att skapa större trygghet i en allvarligt hotad människas liv, eller åtminstone mindre otrygghet. Justitieministern nämner olika steg. När man skriver ut en person skall man ta hänsyn till de personer som råkar i allvarlig fara eller upplever sig råka i allvarlig fara. Därvid är det att märka att de myndigheter som prövar ett fall och skriver ut en person kanske har en benägenhet att subjektivisera hotet, vilket alltså inte skulle ha någon motsvarighet i verkligheten. Detta är kanske i sin tur en funktion av den psykologiska mekanismen hos den vårdande personalen eller hos de utskrivande läkarna, att man har lättare att känna sympati för en person som man har i sin omedelbara närhet än för en annan människa som man inte känner och som därför tonar bort som något diffust och avlägset. Det är så som statsrådet säger, att vissa tillämpningar har medfört svåra lidanden och t.o.m. döden för människor som har utsatts för både hot och våld. Även om det inte går att hundraprocentigt säkerställa en människas trygghet, känner man sig inte övertygad om att den tillämpning som statsrådet hoppas på ökar säkerheten så mycket som borde kunna ske.

I detta sammanhang betyder det att den människa som med ord och handling sprider fruktan, skräck och otrygghet i realiteten begår handlingar — orden måste bedömas som handlingar — vilket betyder att vederbörande måste ta konsekvensen av att hans handlingar allvarligt inkräktar på en annan människas rättmätiga frihet. Det är en fullkomligt olidlig tanke att samhällets rättsvårdande organ skulle stå handfallna eller avvaktande och passivt åse att en människas frihet och rätt till frihet från fruktan inskränks på ett för alla uppenbart sätt. Alltför ofta händer det att människor med human inställning och ett klart rättsmedvetande får uppleva att den som fängslas och slås i bojor inte är den som i åratal kan trakassera, förtrycka och andligt och socialt tillintetgöra en annan människa, kanske rent av ett litet barn, utan det är samhället, fängslat av paragrafer. Den lagändring från den 1 januari 1982 som justitieministern nämner medförde att all misshandel numera skall åtalas utan krav på angivelse från målsägandens sida. Lagändringen var välkommen och har i det fall det här gäller redan bevisat sin betydelse — detta framgår av ett referat i Aftonbladet. Den innebär att människor som ser och hör att misshandel förekommer inte i fortsättningen skall behöva förhålla sig passiva, utan de har nu en möjlighet att avbörda sig den vånda och det medlidande och medkännande som inte bara får stängas inne. Det är så att ett starkt känslomässigt intryck som inte får följas av ett uttryck medför mänskligt betryck, och det är, om inte annat, mentalhygieniskt förödande för många. Det är bra att justitieministern poängterar att polisen har möjligheter och äger skyldighet att gripa in och åstadkomma skydd när den bedömer att behovet av sådant skydd är starkt, och det är det när en kvinna hotas så länge och så intensivt och grovt som i det här aktuella fallet.

Justitieministerns utförliga svar är också på övriga punkter positivt på ett sätt. Det visar, om inte annat, att de problem som hör ihop med den grundläggande frågan om gränserna för människans frihet att vara och bete sig i samhället bearbetas. Jag tror att vi också kan vara överens om att den bearbetningen måste ta större hänsyn till offret för våld och självsvåld från en annan individs sida när det är fråga om ett sådant gravt och ihållande övertramp av den yttersta gräns för den egna friheten som det innebär när man på ett eller annat sätt skadar en annan människa. En stor insats kan naturligtvis kvinnoorganisationerna med sitt engagemang och sin idealitet utföra i sådana här sammanhang. De kan ge den enskilde råg i ryggen, de kan sätta sprätt på myndigheter och de kan avslöja den korkade ineffektiviteten i byråkratiskt paragrafrytteri. Kvinnoorganisationer är inte att leka med, för de är ett skydd för den svage och ett hot mot den starke. Men samtidigt visar det fall som har föranlett den här diskussionen att en människa kan vara mycket ensam och utlämnad i en storstad och också på landet. Djungelns lag kan härska ganska oinskränkt på båda ställena. Det är egentligen skrämmande att en människa skall få lida under en plågoande i tolv år, innan det äntligen görs något och lagar som sovit hävdas. Det krävs ett ovanligt mod för en kvinna i den situationen, och förmodligen är det ett förtvivlans mod som får henne att träda fram i TV-Aktuellt och vädja om hjälp. Nog vore det uppseendeväckande, om det här nödropet förklingade ohört och om inte myndigheter på alla plan gjorde sitt yttersta för att också för barnen skapa en sfär av trygghet, frihet och dräglighet, som är enkla mänskliga rättigheter. Ämnar justitieministern följa upp det här fallet och verkligen försäkra sig om att en reell förändring till det bättre sker?

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I Västgötalagen från 1200-talet står följande: ”Slår bonde hustru sin, och hon ej varde lytt då varde ogillt.” I Kristoffers landslag från 1400-talet finns en förändrad uppfattning om förhållandet mellan man och hustru. Där kan man läsa: ”Även om Gud har givit åt mannen kvinnan till hjälp och underdånighet, så har han likväl icke givit henne åt mannen till träl eller till fotapall, utan bör vardera älska den andra, hon honom som huvud och han henne som lem. Och därför, om man av hat eller ondska, i dryckenskap eller för en annan kvinnas skull, som han älskar, slår sin hustru blå eller blodig, lam eller lytt, det skall bötas dubbelt, och hennes närmaste fränder skola vara målsägande därvid. Näpsa han henne måttligt för brott som hon begått, vare han saklös.” I 1734 års lag har orden om skälig aga mot hustrun uteslutits. Men mannen kunde fortfarande aga sin hustru. Först år 1864 infördes en ny strafflag där mannens rätt att aga sin hustru inte längre fanns med. 1982 ändrades åtalsreglerna för misshandel som inte ägt rum på allmän plats så att detta brott kom att falla under reglerna om allmänt åtal. Trots denna — om man ser tillbaka i tiden — positiva utveckling för kvinnan när det gäller att slippa aga och annan våldshandling, är kvinnan fortfarande i stor utsträckning rättslös i fråga om att förhindra att våldshandlingar begås mot henne. Det är det vi diskuterar här i dag. Man har uppskattat antalet misshandlade kvinnor till 300 000 om året. Detta är en mycket osäker siffra. Jag kan inte säga om den är för hög eller för låg; det finns ett stort mörkertal i dessa siffror. Men vad som är säkert är att 1982 anmäldes 11 000 fall av kvinnomisshandel, och bara dessa 11 000 fall betyder att tre kvinnor dör av misshandel varje månad. En man äger inte rätt att misshandla en kvinna, men ingen kan hindra honom förrän efter det att han slagit. Det finns innan misshandel skett inget skydd för kvinnan. Varken polisen eller socialtjänsten kan göra något för att förhindra en misshandel. Det fall som föranlett interpellationerna och frågan från mig handlar om en långvarig misshandel, där mannen till slut togs in på sjukhus. Efter två år skrevs han ut, och nu är kvinnan rädd för fortsatt misshandel. I det läget kommer denna debatt. Vad kan samhället göra för att skydda henne från en eventuell fortsatt misshandel? Svaret är: Ingenting. Inte heller i justitieministerns svar kan någon lösning hittas. Jag har talat med olika kvinnor som arbetat med dessa frågor sedan lång tid tillbaka, och alla har samma pessimistiska svar att ge. Man säger istort sett att kvinnan kan flytta och försöka ha en anonym adress — kvinnan kan begära hemlig adress hos länsstyrelsen. Kvinnan kan också få byta personnummer. Dessa åtgärder är tillfälliga skydd. Männen letar ofta förr eller senare rätt på kvinnan, och då kan situationen vara densamma. Jag tycker att det är fel att kvinnan skall behöva flytta land och rike runt för att skydda sig emot en eventuell fortsatt misshandel. Det vore mer riktigt att i stället hindra mannen från att besöka den ort där kvinnan vistas — helt enkelt förbjuda honom att göra det. Det finns fortfarande en obalans mellan offer och våldsutövare, där offret i dessa fall utgörs av kvinnornas behov av stöd och hjälp, vilket inte tillgodoses. Arbetet med olika klientreformer måste gå hand i hand med arbetet att trygga rättsäkerheten — i detta fall för kvinnorna. Det är samhällets uppgift att trygga kvinnornas existens. Ytterst är det socialtjänsten i kommunerna som har denna skyldighet. Det skyddsnät som under senare år kommit fram är kvinnornas egen förtjänst. Jag tänker på kvinnojourer och på kvinnohus. Det är helt kvinnornas egen förtjänst att dessa så viktiga vattenhål finns. För mannen behövs en riktig eftervård, vare sig han kommer från sjukhus eller från fängelse. För att kvinnan skall kunna känna sig säker — så säker som hon kan känna sig — behövs någon form av kontroll av mannen via någon form av kontaktperson inom socialtjänstens ram. Sedan tror jag faktiskt på etts.k. ortsförbud i de fall kvinnan känner sig hotad av mannen — och det gör hon med all tydlighet i det här fallet. Det är viktigt att ta kvinnors rädsla på allvar. I många fall förnekas den här rädslan — tyvärr också av myndigheter. Jag vill något kommentera svaret som jag har fått. Jag är glad över att det är långt och utförligt, och jag tycker att det är välvilligt skrivet, men tyvärr finns mycket kosmetika i det — jag skall återkomma till det. Vad jag rent allmänt efterlyser är mer konkreta åtgärder när det gäller kvinnornas rättssäkerhet i sådana här situationer. När det gäller polisens möjlighet att hjälpa, tycker jag att svaret vittnar om att justitieministern har en ganska romantisk tilltro till polisens möjligheter i dessa fall. Inställningen till polisens möjligheter vittnar om en tafatthet i kombination med en naivitet. Justitieministern säger på s.2 i det utdelade svaret att man ibland har felbedömt riskerna för nya övergrepp. Det är nog så att man inte har tagit kvinnornas rädsla på allvar, och jag tror att det är viktigt att alla myndigheter och alla personer som arbetar med dessa frågor verkligen tar kvinnornas rädsla på allvar. Sedan säger justitieministern — och jag håller med honom om det — att man inte kan hålla en människa inspärrad för det han eventuellt kan komma att göra i framtiden. Nej, det skall vi naturligtvis inte göra — inte på några villkor kan man handla på det sättet. Man måste gå andra vägar. Pås. 3i svaret talas det om att den intagne först skall försöksutskrivas eller att han skell stå under tillsyn. Jag tror att den här tillsynen kan vara en framkomlig väg att gå. Men den måste vara rigorös och ske under betryggande former. Det talas i svaret om att det pågår en försöksverksamhet för att motverka kvinnomisshandeln. Jag skulle gärna vilja ha litet mer precisering av denna försöksverksamhet och att justitieministern svarade på vad den här försöksverksamheten innebär. Jag har redan sagt att jag delar justitieministerns tveksamhet när det gäller att hemlighålla adresser för att skydda kvinnorna mot förföljelse och övergrepp. Jag tycker också att det är fel att kvinnor skall behöva flytta land och rike runt för att kunna komma undan män som eventuellt kommer att misshandla dem. ”Åtskilligt kan emellertid göras för att minska riskerna för fortsatta övergrepp.” Detta skulle jag också vilja ha litet mer preciserat. Vad avses med ”åtskilligt”? Justitieministern anser också att det är självklart att kvinnan skall få reda på när mannen skrivs ut från fängelse eller sjukhus. Men den vetskapen är ju inget skydd i sig om mannen — som i det aktuella fallet — har hotat kvinnan under hela anstaltsvistelsen. Dessutom missar man ofta möjligheten att tala om för kvinnan, att mannen är utskriven. Sedan sägs det: ”Det är ———- av största vikt att de rättsvårdande och sociala myndigheterna bedriver ett nära samarbete—---.” Hur skall det samarbetet bedrivas? Därefter kommer justitieministern till detta med polisen, som jag tycker vittnar om en stor övertro på polisen och en litet romantisk inställning härvidlag. I det aktuella fallet är ju polisen inte något skydd. Det gäller en glesbygd, och det tar lång tid att komma dit — det är fråga om geografiska avstånd. Avslutningsvis säger justitieministern att det finns goda möjligheter att minska risken för övergrepp, och det håller jag inte med om. Det finns inga goda möjligheter härvidlag. Jag började mitt inlägg med att säga att kvinnan i det här fallet är ganska rättslös, ganska utlämnad. Det är först när mannen har gjort någonting som man kan få hjälp. Den här ensidiga politiken håller inte i fortsättningen. Självfallet är det viktigt med kvinnohus och kvinnojourer. Jag sade att det är sådant som kvinnorna själva har byggt upp. Men tyvärr är inte heller kvinnohus och kvinnojourer i ett sådant här fall, i glesbygden, till någon hjälp. Det är för långa avstånd. Därför anser jag att justitieministerns svar ger uttryck för en välvillighet, men det innehåller också mycket luft, och väldigt litet av konkreta besked. Jag hade trott att vi skulle kunna komma litet längre i de här frågorna. Jag hoppas därför att justitieministern kan lägga något mera av substans till det välvilliga svaret.

Herr talman! Jag tackar också justitieministern för svaret, även om det huvudsakligen var ett svar som innebar ett nej. Vad min fråga gällde är ett delproblem inom det stora och förskräckliga problemkomplex som interpellanterna har tagit upp. Vissa konsekvenser av offentlighetsprincipen och dataregistreringen åstadkommer verkligen tillsammans — milt uttryckt — besvär för människor i vissa situationer. Jag vill understryka att kvinnor som förföljs av sina män icke är den enda kategori människor som kan råka illa ut här. Jag har ett brev skrivet till datainspektionen från en frånskild man som var i precis samma situation. Det har också förekommit uppgifter i pressen om att en hel del politiska flyktingar här i landet är rädda att deras fiender skall kunna komma åt dem på svensk mark, om dessa fiender får tag i flyktingarnas adresser. Datainspektionen och riksskatteverket har ju redan tidigare pekat på svårigheten med att ge nödvändigt sekretesskydd i vissa fall när det gäller adresser. Ett väldigt intressant yttrande i det sammanhanget är vad riksskatteverket skrev till datainspektionen den 19 januari 1983 på tal om trafiksäkerhetsverkets vägran att föra in en uppgift i sina register om skyddsmarkering av vissa adresser. RSV säger: ”Att TSV motsatt sig detta beror såvitt RSV kunnat förstå inte på tekniska orsaker utan bottnar i att nuvarande sekretesslagstiftning inte medger rätt att vägra lämna ut personuppgifter från biloch körkortsregister. Det finns därför enligt RSVs mening anledning att överväga sådan ändring i sekretesslagen att det blir möjligt att skydda personuppgifter även i TSV:s register.” Vidare är det ju, vilket jag är övertygad om att justitieministern vet, ingalunda bara fråga om trafiksäkerhetsverket. Sekretesskydd saknas på motsvarande sätt i en rad av register som inte innehåller hela befolkningen men ett stort urval av denna. Så har t.ex. arbetarskyddsstyrelsen register över 100 000 individer. AMS har register över alla arbetssökande, kommuner och landsting har massor av offentliga register, och även kronofogdemyndigheten för register. Riksgäldskontoret har register över innehavare av obligationer, studiestödsnämnden register över de studerande osv. Datainspektionen, som har sett på dessa frågor, skriver att den betraktar det som ”självfallet mycket otillfredsställande ur integritetssynpunkt att det skydd som 7 kap. 15 §isekretesslagen skapar kan kringgås på detta sätt”. Jag ser faktiskt denna fråga framför allt ur integritetssynpunkt. Det brukar ju sägas att integritet är omöjlig att definiera juridiskt. Ja, det må så vara, även om jag inte är övertygad om det, när det gäller mera ideellt intrång i privatlivet. Men här är det ju fråga om människor som är bokstavligen hotade till liv och lem, till sin kroppsliga integritet i dess allra trängsta bemärkelse. Skall då inte justitieministern ha så mycket omsorg om medborgarnas integritet att han åtminstone lovar att överväga saken en gång till och söka efter de vägar som kan finnas till att en lag, stiftad för att skydda medborgarna, inte av formella skäl kan kringgås hur lätt som helst? Det är ju helt meningslöst att svara att det här inte är det viktigaste skyddet mot misshandel — att man måste vidta också andra åtgärder är icke något skäl att underlåta denna. Man skall det ena göra och det andra icke låta, som vi fick lära oss i katekesen förr i världen. Härefter, herr talman, vill jag säga några ytterligare ord beträffande de frågor om kvinnomisshandel som statsrådet har svarat på. Justitieministern nämner vad socialstyrelsen eventuellt skall göra för att motverka kvinnomisshandel. Det är naturligtvis riktigt att man skyddar kvinnor när de är i fara, men alla åtgärder som kan vidtas för att motverka sådana situationer i förväg är naturligtvis också mycket väsentliga. Som alla vet, och det har också nämnts här, har det arbete som hittills gjorts för att hjälpa och skydda misshandlade kvinnor huvudsakligen skett på frivillig basis, med litet kommunalt stöd här och där. Låt mig nämna att Folkpartiets kvinnoförbund har gjort en film som heter Slagen. Det är en mycket bra upplysningsfilm, och den har visats i många lokalföreningar över landet. I en rad kommuner, däribland min grannkommun Järfälla och min hemkommun Upplands-Bro, har folkpartikvinnor motionerat om stöd till kvinnohus och kvinnojourer. Att sådana behövs är minsann omvittnat från alla ställen där sådana införts. I Växjö, som man väl inte tror har de värsta storstadsproblemen, ringer kvinnor varje natt när kvinnojouren är öppen. Men det behövs också förebyggande åtgärder. Jag vill nämna att det behövs undervisning och utbildning för lärare, sjukvårdspersonal och socialvårdare. De ställs ofta i situationer där det förekommer våld som de inte behärskar men som man med en viss utbildning lättare kan klara av. Det är, herr talman, kanske nödvändigt att säga att jag inte talar om utbildning i karate, det är inte det som det är fråga om, utan om metoder att klara konflikter utan våld och att öva barn och ungdomar i sådan konfliktlösning. Jag har tagit upp detta i en rapport till Europarådet, och i den finns också en hel del konkreta förslag. Det är vidare viktigt att den personal som skall ta hand om misshandlade kvinnor på sjukhus eller på andra ställen är så insatt i förhållandena att den verkligen ser vad kvinnorna behöver och vad som bör göras för dem. Det är nämligen något som inte ingår i dess reguljära utbildning. En mycket erfaren socialarbetare, som hållit på länge med dessa frågor, sade nyligen till mig: Innan jag fick lära mig fakta om kvinnomisshandel, fattade jag inte hur det stod till med kvinnor som kom kanske hårt sminkade och en smula berusade. Jag förstod inte att sminket ofta var till för att dölja märken efter slag och att alkoholen var medlet de grep till för att uthärda sin situation. Nu har jag lärt mig förstå detta, och jag ser på dessa kvinnor på ett helt annat sätt. Detta var alltså ett referat, och jag har givetvis inte givit det för att på något vis kritisera socialarbetare eller sjukvårdsarbetare. De anser själva att de behöver denna utbildning för att kunna hjälpa kvinnorna och ge dem litet mod, så att de inte går tillbaka till samma karl och blir slagna återigen utan verkligen får hjälp att ta sig upp ur träsket. För detta behövs att någon människa ser dem och ser hur de har det. Det skulle vidare behövas mycket utbildning om sådana här frågor i militärförläggningar och på andra ställen där jämställdhet mellan könen behöver läras ut. Kvinnomisshandeln kan ju aldrig skiljas från frågan om jämställdhet i samhället i vidare mening. Jag vill till slut säga: Om socialstyrelsen, som justitieministern säger, skall lämna förslag till vidare åtgärder mot kvinnomisshandel, utgår jag från att man först och främst studerar vad som redan har gjorts på initiativ av kvinnogrupper, som har arbetat ideellt och gjort mycket fina insatser. Det är den entusiasmen och det kunnandet det gäller att ta vara på.
Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka min tillfredsställelse över att dessa frågor har ställts i riksdagen. Jag är också mycket tillfredsställd över att jag därmed har fått tillfälle att redovisa de åtgärder som regeringen har vidtagit och planerar på detta område. Jag har i debatten kunnat notera ett ganska brett stöd för dessa åtgärder. Den debatt som har följt på mitt svar har över huvud taget varit positiv och konstruktiv och ägnad att fästa ytterligare uppmärksamhet på det här yttersta allvarliga problemet — en uppmärksamhet som jag bedömer som mycket nyttig. När det gäller den här bedömningen av debatten vill jag göra ett litet undantag för vissa delar i Inga Lantz inlägg, som på någon punkt var en smula onyanserat och kanske litet bortsåg från den mycket svåra avvägningsproblematik som finns avseende dessa frågor. Inga Lantz säger också att det var mycket litet konkret i mitt svar. Det ligger i sakens natur att det blir så, när man skall svara på en så omfattande fråga som denna. Jag har inte heller stora möjligheter att konkretisera mig så mycket mer vid denna sena fredagseftermiddagstimme. Låt mig bara ta upp en sak, som är mycket viktig för mig. Inga Lantz säger att jag har en tafatt och naiv syn på polisens möjligheter att göra något i dessa fall. Hon må säga det, men jag är inte född i går och är inte helt okunnig när det gäller att bedöma vad polisen kan och bör göra. Jag vill stryka under att min bedömning är att det på den senaste tiden har hänt mycket, både i vad gäller polisen och i vad gäller andra myndigheter. Det har att göra med framför allt en sak, nämligen att kvinnorna själva har satt sig i rörelse, har organiserat sig i kvinnojourer och kvinnohus. Man skapar på så sätt ett nyttigt och, som jag ser det, helt nödvändigt komplement till de insatser som görs på den offentliga sektorn. Det är inte bara fråga om komplement utan också om utmaningar gentemot myndigheterna — utmaningar att ta itu med dessa frågor på ett mer kraftfullt sätt än hittills. Inga Lantz vill sedan veta mer i detalj hur försöksverksamheten ser ut. Jag kaninte ta upp tiden med att gå in på det, men jag vill nämna att vi har lämnat ut olika summor på olika lokala projekt, som har bedömts som intressanta ur innovationssynpunkt. Det handlar mycket om just nya former för samarbete mellan frivilliga krafter och myndigheter. Till slut, herr talman, har jag blivit uppmanad i några av inläggen att följa upp enskilda fall. Det är naturligtvis utomordentligt svårt för mig, och jag skall inte heller göra det. Men låt mig säga att jag rent allmänt kommer att följa denna fråga med mycket stor uppmärksamhet. Det kommer jag inte att göra ensam, utan flera ledamöter i regeringen har ansvar på det här området. Regeringen prioriterar denna fråga mycket högt.
Herr talman! Det har varit en mycket bred debatt här i kammaren i dag som belyser problemen i det som vi har tagit upp i våra interpellationer och frågor. Det pågår mycket, och det är positivt. Mer det är en del i den här verksamheten som, tycker jag, ligger något utanför det som nu är på gång — jag tänker på den personal som tjänstgör på de psykiatriska klinikerna och dess förståelse för det här problemet. Det har också belysts av det fall som givit anledning till debatten. Jag tror att vi behöver gå in också i den verksamheten. Det finns i dag en stor oro hos den personal som arbetar inom psykiatrin. Det finns åtminstone två skolor som slåss om uppmärksamhet och om hur vården skall se ut och om när vården skall upphöra. Det finns en stor oro också på grund av att psykiatrin håller på att omorganiseras. Det finns brister i den verksamhet som i dag bedrivs. Det visar sig inte minst i frånvaron av rapportering till anhöriga när patienter försöksutskrivs eller släpps ut på permission. Det finns alltså åtskilligt att göra på det området. När det gäller polisbevakning vill jag säga att jag har praktisk erfarenhet av att det kan vara problem med det. Det är dels problem rent praktiskt att få poliser, dels problem att få kalla på polis, eftersom det finns en rädsla hos den misshandlade kvinnan att föra ärendet vidare. Nu har man ju med det nya lagförslaget möjligheter att göra det, men kvinnans rädsla inför mannen är i misshandelssituationen så påtaglig att det är svårt att övertyga henne om att det är angeläget att det händer någonting. Det är bra att justitieministern i svaret påpekar den rätt som misshandlade har att utnyttja poliser. Jag har varit med om att kalla på polis och inte få det gehör vi skulle ha behövt i den aktuella situationen. Kvinnans rätt att själv försvara sig är mycket liten, och det finns ingen möjlighet att utöka den rätten, även om hon så skulle önska. Det är bra att justitieministern ämnar följa de här frågorna. Jag kan väl också säga att jag också kommer att följa den här frågan — jag har möjlighet att följa just det här fallet, eftersom kvinnan i fråga bor i den kommun jag kommer ifrån. Det skall bli intressant att se vad som kommer att hända i fortsättningen. Det viktigaste är att det inte kommer att skada vare sig henne eller hennes man.
Herr talman! Till det senaste som justitieministern sade vill jag bara tillägga att jag trots allt är nöjd med att den här frågan har kommit upp. Ytterst beror det på att kvinnan har vågat träda fram. Förutom det har massmedia, TV och tidningar på ett föredömligt sätt tagit upp och belyst problemet. Nu hänger det på oss politiker och på myndigheterna att saken behandlas på ett sådant sätt att resultatet blir tillfredsställande. Om det mot förmodan inte skulle ske får vi väl återkomma i frågan.
Herr talman! Justitieministern säger att regeringen prioriterar lösningen av den här frågan. Det är bra, men fortfarande gäller att kvinnor är rättslösa och kommer att så förbli, som det verkar av den här debatten — jag tycker inte det har kommit fram någonting som skulle kunna ändra det. Vi har här ett konkret fall, och jag skulle vilja fråga justitieministern: Vad skulle justitieministern råda den här kvinnan, som mycket påtagligt upplever hotet från mannen, att göra? Vad skall hon ta sig till? Hur skall hon kunna skydda sig mot mannen? Som det är nu kan hon inte göra någonting. Hon får vänta tills det händer någonting — då kan socialtjänsten och polisen gripa in. Hur länge skall hon tvingas leva i den här osäkerheten och skräcken? Skall hon tvingas leva i den här skräcken resten av livet? Justitieministern säger att han har svårt att konkretisera sig. Det kan jag också konstatera. Sedan lutar han sig återigen mot polisen. Men i det här fallet — och det bekräftas av Karin Israelsson — fungerar inte en polisbevakning. För det första fungerar en sådan inte dygnet runt, det är inte möjligt att ha det på det viset. Dessutom är det långa avstånd. Att ringa till polisen i en hotsituation är inte heller möjligt. Jag har själv varit inblandad i situationer på natten då jag har varit tvingad att ringa efter polis. Det har dröjt tre timmar, och detta gäller Stockholmsområdet. Det är visserligen något år sedan, men det visar de stora svårigheterna med polisens jourverksamhet även ii en tätort. Hur skall det då inte vara i det här konkreta fallet, som gäller en glesbygd? där mannen måste ha en kontinuerlig kontakt med kontaktmannen — något slags anmälningsförfarande. Jag vet inte om det håller juridiskt, men det måste finnas något sätt att trygga kvinnans säkerhet. Som det är nu är det ju mannen som har lagen på sin sida, medan kvinnan lämnas ut totalt och får leva i sin skräck. Ett sådant skydd borde vara en rättighet för kvinnor som uttrycker rädsla av det här slaget, som i det här fallet är högst befogad, eftersom det har föregåtts av en mycket omfattande misshandel under många år. Man kan också ställa en fråga som väl inte skall riktas till justitieministern, och Karin Israelsson ställde den frågan i sitt inlägg: Hur kunde detta kunde få pågå under dessa tolv år? Det är en mycket allvarlig fråga. Varför gjorde man ingenting åt det? Många visste om det här. Jag vet inte om jag får ställa en fråga till Karin Israelsson, men om jag inte är felunderrättad har Karin Israelsson suttit i socialnämnden där uppe. Varför gjorde man ingenting från socialnämndens sida under alla dessa år? Varför hjälpte man inte till? Det finns en tafatthet inte bara hos justitieministern utan också hos många myndigheter i det här fallet. Det råd man från de sociala myndigheterna gav den här kvinnan i en mycket allvarlig och svår situation var: Läs boken Den man älskar agar man? av Karin Alfredsson. Vad är det för hjälp till en kvinna i en mycket svår situation? Man måste också rannsaka hur de sociala myndigheterna fungerar.
Herr talman! Inga Lantz vet mycket väl att vi här i kammaren inte skall diskutera vad någon enskild människa skall göra — det är på gränsen till att kvinnorna namnges här — eller hur myndigheterna har handlagt deras fall. Kammaren är inte rätta platsen att föra den typen av diskussioner. I övrigt vill jag när det gäller Inga Lantz sätt att debattera bara säga att jag inte tror att kvinnans sak gagnas av att man så här onyanserat som Inga Lantz gör påstår att kvinnorna saknar rättssäkerhet. Inga Lantz sade t.o.m. att kvinnan saknar rätt här i landet. Kvinnornas sak gagnas inte av den sortens onyanserade påståenden.
Herr talman! Får jag då ställa den fråga jag tog upp tidigare: Vilket råd ger justitieministern den här kvinnan? Hur skall hon skydda sig från en eventuell misshandel av den här mannen? Vad skall hon göra? Vad skall alla kvinnor i hennes situation göra? Vi har ju ingen rättssäkerhet, när man inte kan gripa in förrän något har hänt. Svara på den frågan justitieministern! Det här är inte onyanserat. Det är en verklighet som alldeles för många kvinnor upplever här i landet. Jag tror att många skulle vara intresserade av svaret på frågan. Vad råder man kvinnan att göra i det här fallet?
Herr talman! I brist på svar från justitieministern skall jag gå vidare med den lilla fråga som jag tog upp. Den är så pass allmän och opersonlig att det kanske är möjligt för justitieministern att svara på den. Frågan gäller den sekretesslag som justitieministern, liksom en del av de andra interpellanterna, viftar bort som om den vore helt oväsentlig. Men sekretesslagen är inte oväsentlig för dem som vill dölja sin adress för någon som söker dem. Det är för dem en ytterst viktig fråga. Vad är det annars för idé med att polisen varnar dem, om de inte har formella möjligheter att gömma sig? Man löser inte alla problem med detta, men jag skulle inte vilja vara tvungen att säga till en människa som vill ha hemlig adress: Det går inte, eftersom justitieministern tycker att det är alldeles onödigt. Jag skall citera vad en jurist, som dagligen har med detta att göra, har sagt i en intervju i Upsala Nya Tidning för något mer än en månad sedan: ”Regeringen borde ha så mycket råg i ryggen att den går till riksdagen och begär en lagändring på den här punkten.” Han tillägger att problemet är tekniskt mycket lätt att lösa. Jag ber att helt och hållet få instämma i uttalandet, och jag skulle gärna vilja höra justitieministerns kommentar till det.
Herr talman! Jag vill bara helt kort tillägga en sak. Riksdagen avvisade den sekretess som Kerstin Anér nu efterlyser i sekretesslagen. Det skedde i ett lagstiftningsärende, där det var en folkpartiregering som hade lagt fram propositionen.
Herr talman! Det har hänt mycket med sekretesslagen. Sedan denna händelse har det lagts fram en mängd förslag om ändringar av lagen. Lagstiftningen på detta område är mycket invecklad och krånglig. Först så småningom får man se hur den verkligen fungerar. I det här speciella fallet har jag efterlyst en noggrann undersökning och ett noggrant övervägande om det verkligen inte finns starka skäl för att man skall låta sekretessen fortplantas till de olika registren i stället för att hejda den. Det är inte fråga om att vem som helst skall kunna ge order om att adressen skall vara hemlig. Ingen har tänkt något annat än att det skall krävas mycket noggranna besked från polis eller socialvårdsmyndigheter, exempelvis genom ett intyg att man är i behov av det. Det finns inga som helst tekniska skäl att informationen inte skulle kunna skickas vidare. Varje myndighet har fortfarande fullständig laglig rätt att själv bestämma om sekretessen behövs. Men alla måste få veta om att problemet existerar. I annat fall sköts det rutinmässigt.

Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder, t.ex. i form av lagstiftning avseende ideella föreningar, vilka med olika metoder försöker förhindra medlem att aktivt delta i föreningens arbete. Till en början vill jag erinra om att det ankommer på allmän domstol att i sista hand pröva tvister mellan ideella föreningar och deras medlemmar. Jag vill därför inte göra något uttalande angående de av Sten Andersson berörda, enskilda fallen. Allmänt vill jag med anledning av Sten Anderssons interpellation säga följande. Frågan om en lagstiftning beträffande ideella föreningar har prövats i riksdagen vid flera tillfällen, senast för mindre än en månad sedan. Motioner om en sådan lagstiftning har därvid avslagits. I sitt av riksdagen bifallna betänkande har lagutskottet anfört att det saknas skäl för en lagstiftning om de ideella föreningarna. Jag delar riksdagens uppfattning och avser inte heller att vidta några åtgärder beträffande föreningarna.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation, men jag har svårt att dölja att jag är missnöjd med det. Justitieministern säger bl.a. att det ankommer på allmän domstol att i sista hand pröva tvister mellan ideella föreningar och deras medlemmar. Jag är inte säker på att detta är en allmänt spridd uppfattning. Det har nämligen förekommit att man gått till domstol och velat pröva sådana här fall men då fått beskedet: Det går inte, vi tar inte upp sådana fall. Vi har, som justitieministern påpekar, vid flera tillfällen haft denna fråga uppe i lagutskottet. Det har därvid framkommit att lagstiftning saknas på detta område. Jag tycker inte att man behöver ha studentexamen för att begripa att det hade varit lättare att gå till en domstol, om det hade funnits en lagstiftning så att man kunde ana vilken inriktning ett avgörande kunde få. Det är riktigt att frågan nyligen behandlats i riksdagen och att det har lämnats in motioner. Jag kan garantera att vi från moderat håll kommer att fortsätta med det ända fram till den dag då vi får en lagstiftning på det här området. Man skulle nästan vilja motionera varje dag med tanke på de mycket flagranta övergrepp som sker runt om i landet, men den möjligheten har vi ju tyvärr inte. Herr talman! Det är helt klart att fackliga organisationer har ett stort värde. De fullgör ett viktigt arbete i vårt samhälle. Men samtidigt har de fått ett mycket stort inflytande. Jag vill påstå att det inte är någon prestation att i dag bland den breda allmänheten få stöd för uppfattningen att facket har fått alltför stort inflytande. Många säger att orsaken till deras irritation över detta inflytande är att fackliga organisationer i stor utsträckning uttalar sig i frågor som inte ligger inom deras mandat. För att inget missförstånd skall uppstå vill jag samtidigt uttala att vi moderater inte är motståndare till facklig verksamhet. Däremot känner vi oss skyldiga att kritisera de avarter som vi tyvärr alltför ofta får se exempel på. Det är också klart att de fackliga organisationerna får ett omfattande stöd från samhället och skattebetalarna. Därför är vi litet förvånade över att socialdemokraterna inte på något vis försöker tala om för organisationerna att när man får ett stort statligt stöd — som dessa organisationer får i olika sammanhang — så bör man tillämpa spelregler som är värdiga en demokrati. Tyvärr gör man faktiskt inte alltid det. Jag skall ta några exempel. Man kan i dag mot sin vilja bli tvångsansluten till ett politiskt parti, och man har i vissa fall ingen möjlighet att slippa detta medlemskap. Sådana organisationer får trots detta ett stort statligt stöd. Det är förvånansvärt att ministern mer eller mindre viftar bort detta faktum.

Om vi går tillbaka till domstolsresonemanget, kan vi finna fler exempel, och det förvånar mig att justitieministern inte är villig att vidta åtminstone några åtgärder. Det finns stadgar i vissa fackförbund som man utan överdrift kan påstå vara diskriminerande för den enskilde individen. Jag skall nämna ett exempel —skiljenämndsförfarandet. Detta har sagts tidigare, men det tål verkligen att sägas en gång till. Om man tvistar i en fråga inom en facklig organisation, kan frågan drivas till en skiljenämnd. Det verkar normalt och vettigt. Denna nämnd består av två personer från vardera parten. Det går till på det viset att medlemmen får lov att utse två. Facket utser också två. Det är ju vettigt. Men sedan kommer det knappast vettiga, nämligen att om man inte kan bli överens om den femte, utses denne av facket. Det är lätt att förstå att en sådan tingens ordning inte kan tyckas vara tillfredsställande. Herr talman! Alla har vi väl fel och handikapp. Men jag måste erkänna att jag inte begriper varför en människa skulle vara ett sämre skyddsombud på ett företag i Sverige bara av det skälet att han eller hon är medlem i eller arbetar för ett borgerligt parti. Sådana argument har blivit allt vanligare i vårt land. Jag tycker att det är beklämmande att vi skall behöva uppleva sådana här problem så pass ofta som vi gör. Herr talman! Till sist måste man ställa en fråga. Det finns människor som av fri vilja åtar sig att ställa upp på sin fritid för att arbeta i en facklig organisation.

Jag vill fråga justitieministern: Varför reagerar inte socialdemokraterna mot detta? Har ni ingen möjlighet att tala om att man inte längre kan tolerera detta i ett demokratiskt land? Kan vi verkligen fortsätta att ge olika former av subventioner för en organisation som uppenbarligen i många fall bryter mot elementära mänskliga rättigheter?
Herr talman! Sten Anderssons fråga till mig gällde om jag tänker föreslå lagstiftning om ideella föreningar. Jag måste säga att jag är förvånad över tidpunkten för frågan, eftersom just denna fråga prövades av riksdagen så sent som för en knapp månad sedan. Sten Andersson m.fl. försökte då förgäves få riksdagen att besluta om lagstiftning. Jag tänker faktiskt respektera riksdagens beslut. Jag tänker inte följa med Sten Andersson i en ny debatt om lagstiftningsbehov — den debatt som Sten Andersson alltså förlorade här i riksdagen så sent som en knapp månad sedan. Sedan tar Sten Andersson i svaret tillfället i akt och klagar över än det ena och än det andra som han är missnöjd med när det gäller det fackliga arbetet. Han talar om avarter och ger exempel. Jag tycker inte heller att den debatten hör hemma här i riksdagen i dag. Det är ju ute i fackföreningarna som man skall föra den debatten. Att kalla på justitieministern för att han skall reda ut saker och ting i föreningarna tycker jag är fel väg. Över huvud taget är det här ständigt återkommande ropet från moderat sida efter samhällsingripanden när det gäller det fria föreningslivet ägnat att förvåna. I den fråga som ställdes till mig talas det om en moderat i Hyltebruk. Såvitt jag förstår föll han i ett val som hade föregåtts av en fri och öppen debatt. Allt hade gått stadgeenligt till och skett i demokratisk ordning. Han slogs ut av andra personer, som har ett starkare stöd bland medlemmarna. Och så ropar moderaterna på lagstiftning mot det här. I sin replik för Sten Andersson in ett nytt motiv för lagstiftning, som överraskar mig utomordentligt mycket, nämligen att det rör föreningar som får statsbidrag. Så snart man har fått statsbidrag skulle alltså storebror staten gå in och reglera verksamheten. Detta vittnar enligt min mening om ett sätt att se på friheten som är både egendomligt och inskränkt. Vi har föreningsoch yttrandefrihet i Sverige, och dessa friheter skall vi slå vakt om. Vad som har hänt i Hyltebruk eller annorstädes enligt Sten Anderssons utläggningar här i dag övertygar inte mig om att vi nu skall frångå det färska riksdagsbeslutet och börja lagstifta i dessa frågor.
Herr talman! Låt mig först och främst klart fastslå att jag aldrig har ifrågasatt och aldrig en sekund kommer att ifrågasätta att personen i Hyltebruk inte blev vald. Han ställde upp och föll i ett val. Det är fullt O.K., det måste vi alla räkna med. Vad jag har ifrågasatt är däremot den enorma kampanj som bedrevs mot honom i en organisation som erhåller omfattande stöd av de svenska skattebetalarna. Herr talman! Jag förstår mer än väl att ministern inte vill gå in i en sakdiskussion. Han, precis som alla andra som har försvarat den här frågan, har alltid haft och kommer alltid att ha mycket dåligt på på fötterna. Vi moderater vill verkligen inte ha — det har jag sagt tidigare och kommer även att säga i framtiden — någon ytterligare invecklad och krånglig lagstiftning generellt sett. Men kan vi i de fall där man uppenbart och medvetet kränker den enskilda individen genom lagstiftning åstadkomma sådana lättnader att den enskilde inte längre blir kränkt, vill vi göra det. Då blir vi gärna beskyllda för att vilja utöka lagstiftningen. Det står vi för i just de fallen. Vad sedan beträffar statsbidragen måste jag säga att jag är förvånad över ministerns resonemang. Konkret måste detta ha till konsekvens att en förening i Sverige kan få statsbidrag hur den än bär sig åt, hur den än agerar. Jag trodde faktiskt i min naivitet att vi hade rätt att ställa vissa krav på de föreningar och organisationer som får del av svenska medborgares skatte pengar.

Herr talman! Det är inte bara justitieministern som har anledning att bli förvånad i den här debatten. Jag har blivit mer och mer förvånad när jag har hört Sten Andersson i Malmö utbreda sig om temat ideella föreningar och deras verksamhet. Man kan nästan få intrycket att han vill slå vakt om demokratin i ideella föreningar, och då främst naturligtvis fackliga organisationer. Men man skall ha klart för sig en sak: När moderaterna talar om lagstiftning och om ideella föreningar, så är det i själva verket lagstiftning mot fackliga organisationer som man är ute efter. Detta avslöjades med all Önskvärd tydlighet i den debatt som vi hade här i kammaren så sent som för tre veckor sedan. Det är inte de ideella föreningarnas status man månar om, utan vad man vill ha är en lagstiftning som riktar sig mot de fackliga Organisationerna. Justitieministern har redan redovisat något av den debatt som fördes i denna kammare för tre veckor sedan i samma ämne. Som jag då framhöll, är det här inte någon ny fråga för moderaterna. De är i själva verket inne på gamla högertraditioner, när de driver hetsen mot facket. Fackföreningsrörelsen har fått för stort inflytande, säger Sten Andersson. Det sade högern redan på 1930-talet — så det är inget nytt. Hela 1970-talet varnade moderaterna för kollektivismens faror, som de uttryckte det. Men påståendena om kollektivismens faror är äldre än så. På 1930-talet drev högern en hård och hänsynslös kampanj mot fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. Man målade upp en bild av Sverige som en röd diktatur om facket skulle få den förhandlingsrätt som då diskuterades och som facket sedan också fick. Även vid det tillfället var fackföreningsrörelsen ett hot mot den personliga friheten. Herr talman! Moderaternas mål är att försvaga facket. Därför startade moderaternas partiledare, Adelsohn, redan i valrörelsen 1982 en kampanj mot allt vad den fackliga rörelsen representerar. Sten Andersson traskar på i samma spår. Adelsohn gick t.o.m. så långt att han föreslog en antifacklig lagstiftning, som skulle förbjuda fackliga organisationer att vidta blockader mot arbetsgivare i de situationer där kollektivavtal inte finns och där man förhandlar om ett sådant. En sådan lagstiftning skulle strida mot de lagar och de traditioner som vi har haft på svensk arbetsmarknad ända sedan början av 1900-talet. Detta krav har till yttermera visso återkommit i en moderat partimotion till detta riksmöte. Det är en mycket farlig väg som moderaterna är inne på. Om en sådan lagstiftning genomdrevs, skulle den stabilitet och den arbetsfred som kännetecknar svensk arbetsmarknad snart vara borta, och vi skulle få uppleva en stark oro på arbetsmarknaden. Moderaterna kan naturligtvis inte förneka att deras angrepp skapar fackföreningsfientliga stämningar i samhället. Ser man till moderaternas allmänna politik framgår det klart vart de vill komma. Trygghetslagarna i arbetslivet har kritiserats av moderaterna. Ungdomslönerna skall sänkas. Arbetsmarknadspolitiken skall skäras ned. Arbetslöshetsförsäkringen skall minskas. Sjukförsäkringen skall försämras. Avdraget för fackföreningsavgiften skall bort. Medbestämmandelagen skall försämras. På punkt efter punkt har moderaterna intagit ståndpunkter som strider mot fackets intressen, och då inte några fackliga ledares intressen utan medlemmarnas. Moderaterna vill försvaga fackföreningsrörelsen som helhet. Genom sin kritik mot enstaka händelser inom de fackliga organisationerna vill de åstadkomma att organisationernas hela verksamhet undergrävs. Det drabbar i hög grad medlemmarna och deras intressen. Herr talman! Det är helt klart varför moderaterna driver denna fråga. Det som i dag har sagts från moderat håll i denna talarstol visar vad det i själva verket är fråga om. Det är inte av omtanke av ideella föreningar eller deras medlemmar som denna debatt förs. Syftet är, som moderaternas vice partiordförande så klart har uttryckt det, att ”tämja facket” på samma sätt som man har gjort i England. Thatchers England är moderaternas idealland. Margaret Thatcher har lyckats med det som framför allt moderaterna eftersträvar, men hittills har misslyckats med i vårt land, nämligen att genomföra en starkt antifacklig lagstiftning.

Herr talman! Det brukar sägas att man skall höra mycket innan öronen trillar av, men nu är de på god väg. Vad sade min vän Stig Gustafsson? Jo, att moderaterna vill sänka lönerna. Då är vi i mycket gott sällskap. Vem är det som, enligt massmedia, nu sysslar med den verksamheten om inte herr Gustafssons egen partikollega finansministern? Det är tydligen fler än vi som har vissa åsikter i denna fråga. Herr talman! Det är egentligen fel att säga att det är vi moderater som ensamma kritiserar vissa avarter i de fackliga organisationernas agerande, även om det är klart att man inte kan ta olika SIFO-mätningar på fullt allvar till den sista procenten. Men skall man sätta någon tilltro till dem, är det helt uppenbart att även en majoritet av LO:s medlemmar anser att det är fel med kollektivanslutning. Jag tycker inte att det är speciellt moderat att konstatera att en människa skall gå in i ett politiskt parti efter egen fri vilja och övertygelse. Jag skäms inte ett ögonblick, herr Gustafsson, när jag kämpar för den uppfattningen. Häromdagen presenterades för mig ett alster som heter De krossar facket, utgivet av LO. Man har inte gjort så mycket reklam för denna bok, och det kan jag begripa. Där finns en stor bild på Englands premiärminister, Ronald Reagan, någon proselyt från Polen, någon från Turkiet och någon från Chile. Och nere vid en fot ser man en förminskad upplaga av Ulf Adelsohn, iklädd ridstövlar. Denna bok handlar om flagranta övergrepp som har begåtts i Turkiet, Polen och Chile. Vi moderater har aldrig i livet försvarat den verksamhet som förekommer där och kommer heller aldrig att göra det. Vi kritiserar den mycket skarpt. Men man skall tydligen — i ren desperation — i dag kritisera moderaterna i Sverige, och ändå anser runt en fjärdedel av svenska folket att vi är det bästa partiet. När man måste ta till sådana enorma överdrifter som man gör i denna bok, vill jag säga att om det är någon som skapar förvirring och fackföreningsfientlighet i Sverige så är det facket självt. Dessa våldsamma utfall har samma effekt som de kastredskap man har i Australien — de kommer tillbaka till den som kastade ut dem. Vi kan också se, herr talman, att facket i dag f. n. har — vilket är beklagligt, eftersom man i dag fattar fackliga beslut på mycket smala grunder — mycket svårt att engagera medlemmarna. Jag har säkert fullt stöd för uppfattningen att många i dag betraktar facket som endast och enbart ett försäkringsbolag. Herr talman! I höstas fanns i ett nummer av Kommunalarbetaren en ledarartikel av en kvinna som jag tror hette Gunilla Wettergren, där hon jämförde Polens general Jaruzelski med Ulf Adelsohn. Hon kom fram till det intellektuellt fenomenala slutresultatet att dessa båda var av samma skrot och korn. Jag skulle vilja säga att det är en monumental omdömeslöshet att kunna sätta sitt namn under ett sådant aktstycke. Jag vill sluta med följande. Jag har mitt civila arbete som varvsarbetare, som ställningsbyggare, på Kockums varv i Malmö. Jag jobbade i fjol så mycket att jag betalade ungefär 1 000 kr. i avgift till facket. Jag skall nu jobba fyra dagar före påsk. Om både herr ministern och herr Gustafsson hade tid, så kunde de följa med mig ner till mina många kolleger på detta varv och försöka inbilla dem att jag skulle ha någon likhet med Jaruzelski i Polen. Jag kan bara säga att det vore dömt att misslyckas.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö skäms inte för sina angrepp på facket, säger han. Jag tror honom. Inga moderater gör det. Jag skall belysa detta med ett exempel. Moderaterna har tagit ett nytt grepp den senaste tiden. De har givit ut en liten broschyr som har den något ironiska titeln Ge facket en chans!. De har också givit ut en annan broschyr, som de kallar Arbetsplatshandbok. Där beskriver moderaterna utförligt hur man skall bygga upp en alternativorganisation till det existerande facket i syfte att bryta upp och undergräva de fackliga organisationerna. I broschyrerna redogörs för hur man skall komma åt facket. Där talas om att man skall bygga upp finmaskiga nät på arbetsplatserna, att man skall utse arbetsplatsansvariga, att företagen skall, som man säger, inventeras, att människor skall registreras noggrant osv. Vad vill då moderaterna med sina skrifter? Vill de stödja facket? Vill de förbättra arbetsrättslagstiftningen? Knappast! De framhåller tvärtom att man ofta inte behöver ha något avtal på arbetsplatserna. I en av skrifterna står det: ”Om samarbetet mellan arbetsgivarna och arbetstagarna fungerar bra behövs inget avtal.” I skriften sägs också att medbestämmandelagen bör ses över i sin helhet, likaså arbetstidslagen, lagen om anställningsskydd, lagen om facklig förtroendeman, arbetsmiljölagen. Alla dessa lagar bör ses över, anser man. När det gäller arbetsmiljölagen sägs t.ex. följande: ”Maskinerna har blivit säkrare med åren och frågan är om det inte i dag borde ske en uppmjukning av bestämmelserna om minderåriga för att underlätta för de många arbetslösa ungdomarna att få komma in på arbetsmarknaden.” De moderata reformerna syftar med andra ord i det här fallet till att utsätta minderåriga för risker i arbetslivet. Jag tycker det säger allt om moderaternas ambitioner på den här fronten. Eftersom Sten Andersson har ställt frågor här i dag, vill jag ställa en fråga tillhonom: Vilka åtgärder avser Sten Andersson att vidta inom sitt parti med anledning av dessa och liknande antifackliga uttalanden av bl.a. den moderate partiledaren Ulf Adelsohn?
Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Gustafsson undviker att med ett enda ord beröra den mycket diskriminerande kollektivanslutningen. Det behövs inte något särskilt skarpt intellekt för att begripa att det är ganska besvärligt för herr Gustafsson att svara på sådana frågor och att han gör allt för att slippa undan. Stig Gustafsson kritiserar oss för att vi har givit ut en broschyr som heter Ge facket en chans!. Jag tackar så mycket för den PR vi fick för broschyren. Till stora delar innehåller den mycket vettiga och korrekta beskrivningar över hur facket borde agera. Samtidigt innehåller den kritik mot facket, men vi moderater är, som jag sade tidigare, inte ensamma om att anföra den kritiken. Kritiker mot den fackliga verksamheten kan herr Gustafsson med lätthet hitta bland fackets egna medlemmar. Om jag inte missminner mig har herr Gustafsson ett förflutet i en organisation där man tydligen har mycket skilda uppfattningar i t.ex. löntagarfondsfrågan. Herr Gustafsson åberopade det som skrevs om att man borde reformera viss lagstiftning. Det kan knappast finnas något skäl för att i evighet behålla all lagstiftning i exakt samma form som tidigare. Vad det gäller bestämmel serna för minderåriga finns det i den nuvarande lagstiftningen en del föreskrifter som många betraktar som motsägelsefulla. Till sist, herr talman, några ord om MBL. Jag bestrider inte syftet med MBL. Det var bra, och det låg en god tanke bakom tillkomsten av lagstiftningen. Men såsom MBL har tillämpats på vissa företag, framför allt inom statliga och kommunala instanser, vill jag påstå att lagen inte innebär någon framgång för den enskilde medlemmen på kontorsstolen eller verkstadsgolvet. Vi får inte bättre förhållanden på våra arbetsplatser därför att vi har en mängd sammanträden och protokoll som skall justeras.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö börjar med att säga att det är korrekta beskrivningar i de här moderatbroschyrerna. Jag skall inte uppta kammarens tid denna fredagseftermiddag med att gå i svaromål. Vi kan återkomma till den debatten. Men i övrigt har Sten Andersson inte kommit med några nya argument. Det är samma gamla moderatsynpunkter som vi hört i många år nu. Något svar på min fråga fick jag inte, och det hade jag kanske inte väntat mig. Men jag är mycket intresserad av att få veta vilka åtgärder Sten Andersson ämnar vidta. Herr talman! Fackföreningsrörelsen har i land efter land kämpat på demokratins sida mot förtrycket. En förutsättning för en vital demokrati är en levande fackföreningsrörelse. Därför är det viktigt att slå vakt om facket. Moderaternas våldsamma utfall mot facket i alla slags frågor är en obehaglig påminnelse om det förgångna. Det var bra länge sedan sådana reaktionära tongångar på fullt allvar framfördes i den politiska debatten i vårt land.
Herr talman! Jag kan hålla med om att fackföreningarna runt om i världen länge och framgångsrikt har kämpat mot förtryck och diktatur och för demokrati. Det skall jag inte ett ögonblick förneka, och detta skall fackföreningarna också hedras för. Samtidigt vill jag efterlysa litet kraft till demokratins förbättrande inom de fackliga organisationerna. Där har man tydligen inte lagt ned så stor kraft. Det är inte alltid demokratin som präglar alla fackliga organisationer. Jag tycker att Stig Gustafssons inledning på hans förra inlägg var litet kostlig beträffande denna fredagseftermiddag. Jag är villig att debattera här hur länge som helst. Jag har betalt för det, och jag tycker inte att tidpunkten skall vara ett skäl för Stig Gustafsson att komma undan i den här debatten.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
Herr talman! Vi ställer alAg upp för alla som arbetar för demokrati. Men Om viss lagstiftvi vill också ställa upp och hjälpa fackföreningarna i Sverige, så att de kan nå ning avseende den form av demokrati som facket åtminstone i skrift uttalar sig till förmån ideella föreningar

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka motiven är för användning av personnummer på vissa universitetsbibliotek samt om åtgärder kommer att vidtas för att helt stoppa användningen av personnummer på samtliga universitetsbibliotek. Jag vill först klargöra att det i inget fall vid de vetenskapliga biblioteken förs register som är baserade på användning av personnummer. Motivet för användning av personnummer vid boklån inom högskoleorganisationen är helt enkelt ekonomiskt. Studerande och forskare är förhållandevis rörliga grupper, och de ansvariga har bedömt det som lämpligt att på detta sätt skapa förutsättningar för återkrav i de fall lånad litteratur inte återlämnas automatiskt. Jag förutsätter att den kommitté som regeringen nyligen beslutat om, med uppgift att kartlägga i vilken omfattning personnummer används, kommer att granska även sådan användning av personnummer som Jörgen Ullenhag berör. I avvaktan härpå är jag inte beredd att vidtaga några åtgärder.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Det framgår inte klart av svaret, men det förhåller sig på det sättet, att reglerna vid universitetsbiblioteken när det gäller användandet av personnummer varierar mycket. I Lund och Göteborg krävs personnummer för att få lånekort. Samma krav har man vid kursbiblioteket i Umeå. Universitetsbiblioteket i Linköping å andra sidan använder sig inte alls av personnummer. I Uppsala tog man på försök in uppgift om personnummer på samtliga låneblanketter. Men man slutade med detta för att undvika misstankar om att personnumren används på ett felaktigt sätt. Universitetsbiblioteket i Stockholm tar in personnummer på samtliga låntagarblanketter. Varje gång någon lånar en bok måste han eller hon alltså uppge sitt personnummer. Herr talman! Bakgrunden till min fråga är att jag blivit kontaktad av aktiva forskare, som har reagerat mycket kraftigt mot att vissa universitetsbibliotek använt sig av personnummer. Det borde vara självklart att man slutar använda personnummer vid samtliga universitetsbibliotek. Erfarenheten visar ju mycket tydligt att det går alldeles utmärkt att klara sig helt utan personnummer. Inom folkpartiet har vi den mycket bestämda uppfattningen att man skall ha en restriktiv inställning till användandet av personnummer. Det är viktigt, tycker vi, att bekämpa tendenser att använda personnummer också på områden där de inte alls behövs utan kanske har införts mer eller mindre av slentrian. Jag tycker inte att det framgår av utbildningsministerns svar att hon delar denna restriktiva inställning. Svaret är närmast ett försvar för det sätt på vilket personnummer i dag används. Jag beklagar att utbildningsministern inte delar vår restriktiva inställning. Låt mig ändå uttrycka den förhoppningen att den debatt som nu pågår om personnumrens vara eller inte vara skall leda till att man så småningom vid samtliga universitetsbibliotek tar bort personnumren.
Herr talman! Det är helt säkert bekant för Jörgen Ullenhag att oron för användningen av personnummer också finns inom regeringen. Det är ju därför som vi har beslutat tillsätta en särskild kommitté om dessa frågor.
Universitetsoch högskoleämbetet förbereder drastiska nedskärningar av de mindre högskolorna. Detta rimmar illa med de uttalanden som utbildningsministern gjorde i 1983 års budgetproposition. Där underströks hur viktiga de mindre högskolorna är i den regionala utvecklingen, liksom deras betydelse för inte minst små och medelstora företag. Det är nödvändigt att göra besparingar. Däremot är det förvånansvärt att de besparingar som UHÄ vill göra är ensidigt inriktade mot de mindre högskolorna.
Herr talman! Om regeringen nu har denna inställning, vore det bra om Tisdagen den utbildningsministern också i denna konkreta fråga gav uttryck åt samma 24 april 1984 restriktiva inställning. Man klarar sig ju i dag på flera universitetsbibliotek helt utan användande Om planerade ned av Öersotnmumimer. Då är det något Cgenartat att andra universitetsbibliotek skärningar vid de fortsätter att kräva personnummer varje gång man lånar en bok. Det var mindre högdärför jag tyckte det vore bra om utbildningsministern kunde ge ett klarare skölorna besked i den konkreta fråga som vi nu diskuterar.
Därför ber jag att till utbildningsministern få framställa följande frågor: 1. Vidhåller utbildningsministern uppfattningen om de mindre högskolor nas stora betydelse för den regionala utvecklingen? 2. Om så är fallet, vill statsrådet medverka till att UHÄ:s ensidigt inriktade besparingsförslag ej kommer till stånd?
Herr talman! Åke Gustavsson har frågat mig om jag vidhåller uppfattningen om de mindre högskolornas stora betydelse för den regionala utvecklingen och om jag vill medverka till att universitetsoch högskoleämbetets mot de mindre högskolorna inriktade besparingsförslag inte kommer till stånd. De förslag till besparingar som UHÄ har utarbetat och remitterat till högskoleenheterna för yttrande är, enligt vad jag har inhämtat, ett led i UHÄ:s arbete med att ta fram underlag för anslagsframställningen för budgetåret 1985/86. Det är nödvändigt att så konkret som möjligt belysa konsekvenserna av fortsatta besparingar. Först genom en sådan belysning får regering och riksdag underlag för att ta ställning till vilka besparingar som är rimliga. UHÄ:s anslagsframställning kommer sannolikt att — förutom en redovisning av konsekvenserna av det s.k. huvudförslaget — behandla bl.a. de arbetsmarknadsmässiga motiven för en minskning av utbildningskapaciteten på vissa linjer och för en ökning av kapaciteten på andra linjer. I avvaktan på den är jag inte beredd att närmare diskutera dessa frågor. Som frågeställaren påpekar har jag emellertid i flera sammanhang pekat på den betydelse de mindre högskoleenheterna utanför universitetsorterna har för den regionala utvecklingen och för livskraften i regionernas näringsliv. Jag har inte ändrat mening på den punkten.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret och alldeles speciellt för den markering som utbildningsministern gjorde i slutet av sitt svar om de mindre högskoleenheternas stora betydelse. Jag kan nämligen inte tolka UHÄ:s besparingsförslag på annat sätt än att de är i hög grad inriktade just mot de mindre högskolorna. Om UHÄ:s förslag skulle genomföras såsom det nu ligger, innebär det en katastrof för 107 åtskilliga skolor. För andra skulle det bli en kraftigt beskuren verksamhet. Som exempel vill jag nämna högskolan i Jönköping, där man vill lägga ned ekonomlinjen. Men det viktigaste motivet för ekonomlinjen är att den skall vara ett stöd för och ge impulser till det lokala och regionala näringslivet. Där har den sin stora betydelse. I höst tänker man dessutom starta en lokal linje med inriktning på företagsekonomi och ADB. Saknas ekonomlinjen, som UHÄ vill ta bort, faller denna viktiga utbildning. UHÄ villi sitt besparingsförslag också lägga ned speciallärarutbildningen. Det drabbar verksamheten och utvecklingsarbetet på handikappområdet. Därmed skulle detta, inte minst för de handikappade, oerhört väsentliga arbete tryckas undan helt och hållet. Visst måste vi finna oss i förändringar av högskolans verksamhet, men att de förändringarna i så hög grad inriktas på de mindre högskolorna är helt orimligt. Därför vill jag än en gång understryka att jag tackar utbildningsministern för svaret på denna punkt.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

I fråga om praktikanter på journalistlinjen gäller den särskilda ordningen att Tidningarnas arbetsgivareförening och Svenska journalistförbundet har träffat avtal bl.a. om att praktikanten skall vara anställd för viss tid och ha rätt till månadslön. Sveriges Lokalradio AB har med hänvisning till kostnaderna planerat en minskning av antalet praktikplatser för studerande på journalistlinjen. Sveriges Riksradio AB däremot har nyligen beslutat att återinföra fyra praktikplatser efter ett par års uppehåll med denna verksamhet. Inom vissa tidningsföretag har samtidigt intresset för att ge praktikanställning minskat. Enligt vad jag har inhämtat kommer det totala behovet av praktikplatser på journalistlinjen inför kommande hösttermin att kunna tillgodoses i full utsträckning, även om det delvis blir på andra arbetsplatser än de ursprungligen önskade. Jag anser det självfallet angeläget att tillgång på praktikplatser inom olika massmedier kan säkras i en omfattning som svarar mot utbildningens mål och arbetslivets behov. Jag vet att man från de berörda parternas sida delar denna uppfattning och att förhandlingar pågår mellan Tidningarnas arbetsgivareförening och Svenska journalistförbundet rörande bl.a. villkoren för praktiken. Det är min förhoppning att detta skall leda till en för utbildningen tillfredsställande lösning. Jag utgår också från att universitetsoch högskoleämbetet, som har att fastställa utbildningsplan för journalistlinjen, följer utvecklingen och tar initiativ till de åtgärder som kan behövas.

Herr talman! Bakom detta svar, som kunde tolkas ”diplomatiskt”, ligger det en oro över situationen. Vi har från utbildningsdepartementet agerat för att få en lösning till stånd. Jag tycker inte att det är tillfredsställande att elever från journalistutbildningen inte kan få praktisera på radio/TV. Det är rimligt att man inom radio TV. Vi kommer naturligtvis att vidta våra mått och steg. Men det vi i första hand måste göra är att se till att man klarar situationen inför hösten. Vi har nu fått reda på att man gör det, dock inte i så stor utsträckning som vi skulle önska inom radio/TV, utan här får andra media gå in i stället.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att se till att ett riksdagsbeslut om ändring av bestämmelserna om tillträde till grundläggande högskoleutbildning genomförs. I proposition 1979/80:158, som behandlades av riksdagen våren 1980, meddelade min företrädare att han avsåg att föreslå regeringen ändringar av tillträdesbestämmelserna i bl.a. två avseenden. Förslagen innebar dels att betyg i ämnen som krävs för särskild behörighet inte skall få räknas bort vid bestämmande av betygsmedelvärdet, dels att krav på kunskaper i mer än ett ämne skall kunna avse betyget 3 i enskilda ämnen. Med hänsyn till konsekvenserna för studievalen borde förändringarna träda i kraft först inför antagningen till utbildning som börjar höstterminen 1984.
Då krav ställs på kunskaper i mer än ett ämne, betyder det att betyget 3 kan krävas i varje ämne, i stället för genomsnittsbetyget 3. Dessa förändringar skulle enligt riksdagens beslut träda i kraft först inför antagningen till sådan utbildning som börjar höstterminen 1984.
Beslut om de aviserade förändringarna fattades först efter regeringsskiftet. I december 1982 utfärdade således regeringen efter förslag av mig bestämmelser om ändring av högskoleförordningen i de avseenden jag nu har angivit. I det förstnämnda avseendet tillämpas bestämmelserna inför antagningen till utbildning som börjar i höst.
Enligt uppgift i pressen kommer den beslutade skärpningen av de särskilda behörighetskraven inte att genomföras förrän 1985.
Vad gäller krav på betyget 3 i enskilda behörighetsämnen ankommer det på universitetsoch högskoleämbetet att tillämpa regeringens föreskrifter. UHÄ har således att ta ställning till i vad mån sådana krav skall ställas för olika linjer. UHÄ fattar också, enligt vad jag har inhämtat, fortlöpande beslut i denna fråga för olika utbildningar.
Från UHÄ:s sida uppges det — trots att man haft drygt tre år på sig att förbereda övergången till de nya bestämmelserna — att man inte haft personal tillräckligt för att genomföra den beslutade förändringen.
Genomförandet av besluten ställer stora krav på det centrala antagningssystemet. Förändringarna kommer därför att genomföras samlat. Detta kan ske först inför antagningen till utbildning som börjar höstterminen 1985.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det svar hon har gett på min fråga. Det jag tagit upp är i och för sig inte själva sakförhållandet —i fråga om det är vi helt överens — utan fastmer hanterandet av den här ”materian”. Det kan inte hjälpas att man, milt uttryckt, blir litet bestört när man i pressen, närmare bestämt i Svenska Dagbladet, den 29 februari läser att den i det här fallet ansvariga byråchefen vid UHÄ i en intervju kort och gott konstaterar att UHÄ inte har möjlighet att genomföra de beslutade förändringarna förrän 1985. Det var mot den bakgrunden jag ställde frågan till statsrådet Lena Hjelm-Wallén om hur hon avsåg att se till att riksdagens beslut och regeringens förordning kom att genomföras. Det finns emellertid vissa oklarheter i svaret. Statsrådet säger nämligen till att börja med att man i det ena hänseendet kommer att tillämpa de ändrade bestämmelserna i förordningen inför antagningen till den utbildning som börjar nu i höst, alltså höstterminen 1984 — enligt förordningen är det också då bestämmelsen skall träda i kraft. Därefter säger statsrådet beträffande den andra delen av frågan, som gäller betyget 3 i enskilda behörighetsämnen och där det ankommer på UHÄ. att fatta beslut om när man skall tillämpa föreskrifterna, att förändringarna kommer att ”genomföras samlat” och att detta kan ske först inför antagningen till utbildning som börjar höstterminen 1985. Jag måste därför fråga statsrådet: Föreligger det här någon motsägelse? Är det så att bestämmelserna i båda dessa avseenden kommer att tillämpas först 1985, eller är det så som det står i den första delen av svaret, att bestämmelserna i det förstnämnda avseendet kommer att tillämpas 1984? Jag tror att vi kan vara överens om att det inte kan tolereras att myndigheter sätter sig över de beslut som är fattade av riksdag och regering. Jag vill tillägga att det av den intervju som jag åberopade och som gett upphov till den här frågan inte framgår klart om man gör någon som helst distinktion i det här hänseendet.
Herr talman! Situationen är den att riksdagen egentligen inte har fattat något beslut i denna fråga. Min företrädare, dåvarande statsrådet Wikström, anmälde sin avsikt att vidta vissa förändringar, och det var alltså då fråga om förordningsförändringar. Men denna hans avsikt blev sedan aldrig förverkligad, utan beslut om förändringarna kom att fattas först efter regeringsskiftet. Här gick således en ganska lång och värdefull tid till spillo, tid som ämbetsverket hade kunnat använda för att arbeta med dessa frågor. Först i slutet av 1982 utfärdade regeringen den aktuella förordningen på mitt förslag. Förordningen gäller från den 1 juli 1984. Den ger UHÄ möjlighet att göra förändringarna i de enskilda behörighetsämnena. Men det tar naturligtvis viss tid för UHÄ att utarbeta detta, och det är det arbetet som nu pågår. UHÄ gör bedömningen att förändringarna inte kan genomföras förrän till antagningen 1985. Detta gör man naturligtvis av det skälet att frågorna är mycket komplicerade. Men felet — om man nu skall tala om fel i det här sammanhanget — är att mycket lång tid gick till spillo då vi hade borgerlig regering.
Herr talman! Det är en korrekt beskrivning som statsrådet Lena Hjelm Wallén ger, nämligen att riksdagen i och för sig inte har fattat något beslut i frågan. Dock utgår jag ifrån att utbildningsministern gärna vill tolka det så — vilket vi också gör — att om hon inte blir motsagd när hon föreslår något i en proposition, får man anta att riksdagen har ställt sig bakom förslaget. Det är väl vad som bör anses ha skett också i det här fallet. Det står emellertid i den förordning som utfärdades den 16 december 1982 att bestämmelserna i 5 kap. 21 och 32 §§ i sin nya lydelse skall tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar höstterminen 1984. Jag skulle vilja tolka det hela på det viset att statsrådet helt enkelt har blivit överkörd av UHÄ. UHÄ säger att man bara har haft ett och ett halvt år på sig och att man inte klarar av detta på ett och ett halvt år, vilket jag i och för sig finner anmärkningsvärt. Man borde ha kunnat sätta till alla klutar. Statsrådet har blivit överkörd och säger nu i efterhand: O.K. — är det så att ni inte klarar detta, får ni väl vänta ytterligare ett år. Två och ett halvt år för att i praktiken omsätta en sådan här bestämmelse kan inte sägas tyda på någon effektiv statsförvaltning.
Herr talman! När man som statsråd gör en anmälan till riksdagen skall man sedan också fullfölja denna. Dess värre gjorde inte utbildningsminister Wikström detta. Men jag har alltså gjort det, och förordningen träder i kraft den 1 juli 1984. Det innebär emellertid inte att det är självklart att UHÄ:s alla tillämpningsbestämmelser och praktiska hanterande av detta gäller från samma datum. Det är nämligen mycket komplicerade frågor. Vi har ju under lång tid varit med om att det genomförts förändringar i antagningssystemet, som man inte haft riktigt klart för sig innebörden av, och så har det uppstått svårigheter. Jag har därför förståelse för att UHÄ måste ta tid på sig för att göra förändringen samlad, så att det inte återigen blir alltför krångligt och komplicerat.
Herr talman! Menar statsrådet verkligen att riksdagen eller regeringen skulle fatta beslut som är svåra att begripa för allmänheten eller för dem som skall tillämpa besluten? Det är möjligt att det förhåller sig så. Ibland har jag haft den misstanken. När det gäller denna speciella förordning är det alldeles riktigt att vissa av UHÄ:s tillämpningsföreskrifter naturligtvis kommer in i bilden senare. UHÄ får väl göra en viss samlad bedömning. Just i det här fallet är det dock rätt tydliga och detaljerade krav som anges i förordningen. Där står det att bestämmelserna skall tillämpas vid antagning höstterminen 1984. Det bör därför i det här fallet knappast finnas något utrymme för att godtyckligt skjuta tillämpningen på framtiden; detta så mycket mera som ju statsrådet inte gjorde någon reservation i det hänseendet när förordningen utfärdades kanske alltför sent — jag medger det — den 16 december 1982.

Nr 127 Herr talman! UHÄ hade förvisso klarat detta, om man från regeringens NT å Så : 5 Tisdagen den sida tidigare utfärdat förordningen. Nu kom den, som jag nämnt här, först 24 april 1984 efter regeringsskiftet. Jag menar att antagningssystemet är rätt komplicerat som det är redan nu, Ombarnmorskedtoch de nya reglerna innebär naturligtvis sådant som ytterligare kan tillföra bildningen komplikationer. Det är emellertid sådant som skall genomföras, eftersom riksdagen genom sin tystnad ställt sig bakom förändringen. Jag hoppas att det skall ske så fort som möjligt ,, men eftersom hela antagningssystemet är så pass komplicerat har jag redan tillsatt en kommitté som ser över antagningssystemet i dess helhet. Att antagningsreglerna är komplicerade är vi helt eniga om.
Herr talman! Ja, att antagningssystemet är vansinnigt har jag konstaterat vid ett flertal tillfällen. Man kan ju alltid hoppas att det skall bli bättre. I det här fallet måste jag ändå vidhålla att även om det är ett komplicerat system och även om det kan vara besvärligt att göra vissa förändringar, så är detta i och för sig inte något nytt. Det måste ha varit väl känt för statsrådet, då hon skrev under förordningen den 16 december 1982. Om statsrådet då hade en aning om att effektiviteten på UHÄ var så bristfällig att man inte skulle kunna tillämpa de nya reglerna 1984, borde hon vid det tillfället försökt att på något sätt åstadkomma en förändring. Det står ju faktiskt i förordningen att bestämmelserna skall tillämpas fr.o.m. antagning till höstterminen 1984. Så kommer alltså inte att ske. Jag konstaterar då bara att det är någonting som brustit i detta sammanhang.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat statsrådet Sigurdsen om hon avser att medverka till sådana ändringar i gällande bestämmelser att barnmorskestuderande av etiska och religiösa skäl kan erhålla befrielse från utbildning avseende insättning av spiral som preventivmedelsåtgärd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Utövandet av barnmorskeyrket är rättsligt reglerat. Endast den som efter föreskriven utbildning fått legitimation som barnmorska har rätt att utöva yrket. I ett fall som detta måste naturligen kraven i utbildningen kopplas till de krav som det berörda yrket ställer. Barnmorskeutbildningen måste således förbereda för alla de arbetsuppgifter som en barnmorska har inom hälsooch sjukvården. Jag anser det inte motiverat att medverka till någon förändring av bestämmelserna på denna 113 punkt. Jag vill samtidigt peka på den möjlighet som finns för en legitimerad barnmorska, som av etiska skäl inte anser sig kunna utföra vissa arbetsuppgifter, att komma överens med sin arbetsgivare om en lämplig avgränsning av arbetsuppgifterna. De bestämmelser om hälsooch sjukvårdspersonals deltagande i abortverksamhet som Tore Nilsson åberopar gäller alltjämt.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min interpellation. Med en gång vill jag säga att jag inte är nöjd med det. Jag hade hoppats att det skulle bli annorlunda. Det här är ju en gammal fråga. Debatten har skymtat länge. Senast gällde det tre blivande barnmorskor som gick till regeringen. Jag är tacksam för att man från departementet haft vänligheten att skicka mig information om det som händer. I slutet av mars fick jag meddelande om att de tre blivande barnmorskorna fått nej från regeringen. Jag tänkte då att det var hopplöst att göra någonting och att vi fick finna oss i att det är som det är i Sverige. Men på morgonen den 4 april — det var mycket dåligt väder — skulle jag till tåget på en viss ort i Värmland. En person var vänlig nog att hjälpa mig genom nysnön. Personen i fråga befanns vara sjuksköterska som hade tänkt söka till just den här utbildningen. Genom pressen hade hon tagit del av regeringens nej till de nämnda tre blivande barnmorskorna. Hon var mycket ledsen och upprörd. Hon sade: I praktiken betyder det att det råder yrkesförbud. Jag kan inte anmäla mig till den utbildningen, och jag som hade trott att det var ett arbete för mig, att det var min framtid. Det är alltså omöjligt i Sverige. I Sverige får man inte ha något samvete. Jag tycker att det borde vara självklart att det fanns en generell dispens för dem som anlägger sådana här synpunkter. De anser att deras arbete skall vara i livets tjänst, och då vill de inte göra just nämnda ingrepp. Jag förstår inte svaret. Där finns ett klart och tydligt nej till det jag efterlyst. Det står att det inte går att göra någon förändring. Man skall ha legitimation, enligt vad som sägs i mitten av svaret. Men i slutet av svaret antyds att en legitimerad barnmorska som inte anser sig kunna utföra vissa arbetsuppgifter kan komma överens med sin arbetsgivare. Ja, det är bra. Men vad hjälper det de unga sjuksköterskor eller barnmorskor som vill börja i det här yrket? Det är ju absolut stängt för dem. De kan helt enkelt inte bli barnmorskor. I stället skulle man säga till dem som anlägger sådana här synpunkter — det rör sig inte om särskilt många — att man inte delar deras uppfattning men att man anser att samvetsskäl och religösa skäl är avgörande. Väldigt många arbetar på detta område. Därför kan det inte vara nödvändigt att hindra dem som har speciella motiv för att inte utföra just detta ingrepp. Jag skulle gärna vilja att regeringen såg över dessa frågor. Inte minst justitieministern borde vara intresserad. Jag menar att det här strider mot de mänskliga rättigheterna. Från Sveriges sida har vi anslutit oss till konventionen om de mänskliga rättigheterna. Den här frågan är absolut aktuell i det sammanhanget. Således är det väl inte fru Hjelm-Wallén som i första hand skall svara — jag vände mig faktiskt till sjukvårdsministern. För min del anser jagatt det är en rättssak på mycket hög nivå. Jag skall således inte fortsätta att resonera här — det är meningslöst. Men jag tänker återkomma på annat sätt.

Herr talman! John Andersson har frågat hur jag från principiell synpunkt ser på att ett statligt verk initierar en kampanj mot ett av riksdagen fattat beslut och om här nämnda exempel föranleder någon åtgärd från min sida. Bakgrunden till frågan är enligt John Andersson att domänverket centralt låtit utsända till revirkontoren förtryckta besvärsskrivelser över kommunernas beslut angående lövslybekämpning. Enligt vad jag inhämtat har några centrala direktiv till revirförvaltarna att överklaga kommunernas beslut mot kemisk lövslybekämpning inte utgått. Det ankommer nämligen på varje revirförvaltare att själv besluta i fråga om överklagande av kommunala beslut. Vid ett överklagande kan emellertid revirförvaltaren utnyttja den juridiska expertis som finns hos domänverket centralt. Detta är dock något helt annat än att domänverket centralt skulle ha bedrivit en kampanj mot beslut som riksdagen har fattat.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Carlsson för svaret på min fråga. I svaret säger statsrådet att det inte har utgått några centrala direktiv till revirförvaltarna att överklaga kommunernas beslut, och så långt kan jag vara överens med statsrådet. Men det gäller ju förtryckta besvärsskrivelser, och även om man från domänverket inte har uppmanat revirförvaltarna att överklaga, måste väl ändå tanken vara att dessa skrivelser skulle användas. Förvaltarna har ju bara att skriva under med sina namn. Det kan väl ändå inte vara så, att berörda revirförvaltare inte klarar av att upprätta en besvärsskrivelse till kammarrätten och att detta skulle kunna vara en anledning till att domänverket centralt har skickat ut dessa skrivelser? Jag är inte ensam om att karakterisera initiativet från domänverkets sida som en kampanj. I tidningen Kommun Aktuellt har man ställt frågan till domänverket om statliga företag verkligen skall ställa sig i spetsen för en kampanj riktad mot en lag stiftad av Sveriges riksdag. Man kan konstatera att detta är ännu ett i raden av exempel på att domänverket har utmärkt sig på ett tvivelaktigt sätt. För vederbörande i domänverket tycker jag nog att det vore dags för en liten stunds eftertanke, och jag hade med min fråga tänkt att statsrådet kanske skulle kunna hjälpa domänverket att komma på litet bättre tankar. Men av svaret att döma ser statsrådet Carlsson inte detta som en kampanj från domänverkets sida utan endast som en hjälp av juridisk art till revirförvaltarna. Men där har vi delade meningar. Domänverket har kanske statsrådets fulla välsignelse när det gäller den här åtgärden, och då lönar det sig inte att vi bråkar om det här och nu.

Herr talman!

Först vill jag erinra om att det ankommer på Zenit Shipping AB att mot bakgrund av företagets ekonomiska resurser samt givna mål besluta om lämplig tidpunkt för fartygsförsäljningar. Det ankommer alltså på Zenit Shipping att bedöma i vilka former försäljningar skall genomföras för att bästa ekonomiska utfall skall uppnås. Målen och de ekonomiska ramarna finns närmare beskrivna i proposition 1982/83:147. Enligt vad jag erfarit från Zenit Shipping överensstämmer utvecklingen i bolaget hittills vad avser förlusternas omfattning och takten i försäljningen med de prognoser som låg till grund för nämnda proposition.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Carlsson för hans något kortfattade svar på mina frågor. Såvitt jag kan förstå har statsrådet svarat enbart på den första av mina tre ställda frågor. Han anser nämligen att Zenit Shipping AB:s enheter säljs i den takt som föreskrivits i ett tidigare riksdagsbeslut. Något svar lämnas inte på frågan om takten i försäljningen av fartygsenheterna är tillfredsställande med tanke på den snabba konjunkturutvecklingen och de ekonomiska ramar som därmed finns. Inte heller besvaras frågan om statsrådet Carlsson har gett klartecken till företagsledningen för möjligheten av avyttring av enheter av den typ som har blivit bekant via Argonaut och Concordia. Erfarenheterna visar att förhoppningarna om marknadsförbättringar inom shippingbranschen hittills alltid har kommit på skam. Enligt min mening har man nu kort tid på sig. Skall redaren köpa begagnade fartyg, gör han det rimligen i början av en högkonjunktur och inte när denna står på sin topp. Företagsledningens bedömning att man har upp till tre år på sig att avveckla fartygsenheterna inom Zenit förefaller därmed inte längre särskilt realistisk. Sedan kan man med all rätt även diskutera hur riktigt det är att applicera tidigare konjunkturförlopp på den nuvarande situationen. Mycket talar för att det skett en strukturell förändring som varaktigt minskar efterfrågan på sjöfartstjänster. Inte minst det mins'cade transportbehovet när det gäller olja pekar på detta. För att ta ett exe. :el importerar Sverige numera sin olja huvudsakligen från Nordsjön och in. rån Persiska viken. Detta innebär för svenskt vidkommande ett ganska drastiskt minskat transportbehov. Även världshandeln förväntas, trots konjunkturuppgången, endast växa med 5 96 under innevarande år. Särskilt förbrukuingen av olja, som har stor betydelse med hänsyn till fartygsbeståndets värde inom Zenit, visar en långsiktigt sjunkande trend. Under 1983 följde utvecklingen i Zenit i stort sett planerna. Förlusterna har, såvitt jag har förstått, uppgått till den förväntade storleksordningen, nämligen till 769 milj.kr. Hur stora förlusterna för 1984 kommer att bli är svårt att förutsäga. En sak framgår dock med all önskvärd tydlighet: efter de rekordstora kapitaltillskotten till Zenit Shipping bör kvarstå ca 1 400 milj.kr. av anslagen. Det skulle med nuvarande förlusttakt räcka till drift under ytterligare ca två år, förutsatt att fartygen kan avyttras till bokförda värden, vilket naturligtvis allvarligt kan ifrågasättas, inte minst med tanke på hittillsvarande värdeutveckling. Här måste ändå en avvägning ske mellan driftförlusterna och förväntade kommande ökningar av fartygspriserna. Och fartygsprisökningarna måste vara ganska betydande för att det skall löna sig att ha enheterna kvar. Det fanns ändå ett positivt drag i statsrådet Carlssons svar, nämligen att han ansåg att det var upp till Zenit Shipping AB:s ledning att driva avvecklingsplanen. Det tycker jag är bra. Men det fråntar ändå inte ägaren, i detta fall statsmakten, ansvaret för att minimera förlusterna för skattebetalarna, i synnerhet när konjunkturförloppet förefaller vara ett helt annat än det vi har varit vana vid och dessutom strukturella förändringar av marknaden har tillkommit sedan föregående riksdagsbeslut fattades. Andra redare jämförbara med Zenit — t.ex. Stena och Saléns — har tagit konsekvenserna av det som har inträffat och har utnyttjat det faktum att vi genom det s.k. skatteoch allemanssparandet har fått en fungerande kapitalmarknad för att driva in riskkapital och få ett riskavlyft på sina resp. fartygsinnehav. Jag tycker därför att det vore naturligt att även staten via Zenit gjorde motsvarande riskavlyft för att minimera riskerna och förlusterna för skattebetalarna. Herr talman! Jag vill upprepa de två frågor som statsrådet Carlsson enligt min uppfattning ännu inte har besvarat samt ställa ytterligare en följdfråga: 1. Har statsrådet Carlsson gett Zenit Shipping AB möjligheter att avyttra enheter via den s.k. Argonauteller Concordiamodellen? Eller är företagsledningen uppbunden av att sälja enstaka enheter direkt till andra redare? 2. Bedömer statsrådet Carlsson — utifrån sina egna värderingar och bedömningar — att Zenit inom föreskriven tid och givna ekonomiska ramar kommer att kunna avveckla sitt fartygsbestånd? 3. När bedömer statsrådet Carlsson att innevarande högkonjunktur kommer att nå sin topp på shippingmarknaden och köparna infinna sig? Detta är av central betydelse för att man skall kunna avgöra när den minsta förlusten kan uppnås vid en avveckling av fartygsinnehavet.

Fru talman! Intresset för statens järnvägar och järnvägspolitik över huvud taget är stort hos den svenska allmänheten. I de flesta svenskars bröst klappar ett järnvägsvänligt hjärta. Men tyvärr är kärleken för väldigt många platonisk. Om det intresse som uppenbarligen finns för att slå vakt om järnvägsresande vore lika stort när det gäller att utnyttja SJ, skulle den ekonomiska situationen för statens järnvägar, liksom för många olika bandelar, vara betydligt bättre och ljusare. Jag sade för en tid sedan i en debatt, att om alla de människor som skriver på upprop för persontrafikens bevarande på de s.k. nedläggningsprövade järnvägslinjerna också utnyttjade dessa linjer, skulle nedläggningsprövningen inte vara aktuell. Även här i riksdagen är intresset stort. Om jag inte räknat fel, fru talman, så har 95 motioner väckts med anledning av budgetpropositionen, och de har behandlats i de två betänkanden som vi nu har framför oss. 1979 års trafikpolitiska beslut innebär en viktig vändpunkt för järnvägspolitiken. Det samhällsekonomiska synsätt som därmed kommer att prägla trafikpolitiken är inte minst viktigt för järnvägspolitiken. Järnvägsnätet skall utgöra stommen i personoch godstrafiken, bl.a. med hänsyn till miljön, energin och trafiksäkerheten. Ett annat viktigt beslut för att skapa ett effektivt och väl fungerande SJ var det som fattades 1980, då riksdagen lade fast en strukturplan för SJ. Denna plan har inneburit en hög ambitionsnivå för investeringar inom järnvägsområdet. SJ:s investeringsnivå, satt i relation till företagets omsättning, är så hög att det näppeligen finns något annat svenskt företag vars investeringsaktivitet kan mäta sig med statens järnvägars. Den höga investeringsnivån ställer emellertid också stora krav på SJ som affärsdrivande företag, eftersom de investeringar som görs skall förräntas. SJ:s ekonomiska utveckling under de senaste sex å sju åren har dock inte varit lysande. Därför genomfördes förra året, på förslag av den socialdemokratiska regeringen, en finansiell rekonstruktion av SJ som under innevarande budgetår börjar bära frukt, även om SJ sannolikt inte kan klara sitt förräntningskrav. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1982 har stora satsningar gjorts för en bättre järnvägstrafik på en rad olika punkter. Utöver förra årets finansiella rekonstruktion har över 4,5 miljarder satsats på investeringar på SJ-sidan, inkl. årets budgetförslag. I kompletteringspropositionen framläggs förslag om ytterligare 44 milj.kr. till SJ-investeringar. Trots denna massiva satsning på järnvägssidan har debatten huvudsakligen kommit att handla om de prövningsbanor där persontrafiken är föremål för diskussion. Den massmediala fokuseringen på denna mycket marginella persontrafik, som omfattar endast 1 20 av landets totala järnvägstrafik, är minst sagt förvånande.

I 1979 års trafikpolitiska beslut lades ett riksnät fast och en speciell handläggningsprövning för de s.k. prövningsbanorna fastställdes. Under de borgerliga regeringsåren skedde emellertid ingenting när det gäller de s.k. prövningsbanorna. Politiken fram till regeringsskiftet 1982 kan närmast betecknas som en förhalningspolitik som inte gagnade järnvägspolitiken på sikt. I själva verket innebar den borgerliga politiken, med ett uppskjutande av nödvändiga beslut för de s.k. prövningsbanorna, en kraftig försämring av banstandarden som för resenärerna har lett till längre restider och sämre standard. Klarhet måste snarast skapas om den framtida persontrafiken på dessa bandelar, inte minst med tanke på att det rått total enighet i riksdagen om att det är länshuvudmännen som har ansvaret för den lokala och regionala persontrafiken, oavsett om denna sker på järnväg eller på landsväg.

Transportrådet har tillsammans med länshuvudmännen och SJ att fullgöra detta arbete i enlighet med den handläggningsordning som riksdagen fastställt. Detta arbete bedrivs nu med stor intensitet. Av det arbetsmaterial som nu föreligger står det redan klart att vissa av de banor som omfattas av nedläggningsprövningen av persontrafiken är av den karaktären att de bör överföras till riksnätet. Kommunikationsministern har därför med utgångspunkt i det framtagna materialet och efter samråd med transportrådet kommit fram till att ca 70 mil av de totalt 200 mil som nu prövas bör överföras till riksnätet.

Dessa sex bandelar kommer således att föreslås bli överförda till riksnätet. Karakteristiskt för dessa banor är att de har stor regionalpolitisk betydelse och i de flesta fall kan betecknas som viktiga länkar i ett rikstäckande järnvägsnät. Dessa banor har också en förhållandevis stor persontrafik och en icke obetydlig interregional trafik. Genom detta klarläggande från regeringens sida bör de fortsatta förhandlingarna mellan länshuvudmännen, transportrådet och SJ underlättas.

Genom regeringens beslut, som givetvis i sinom tid kommer att underställas riksdagen, bör det också bli lättare för resp. länsbolag att bestämma sig för om man vill ta upp en seriös förhandling med SJ om fortsatt persontrafik på övriga banor eller om man vill ha den lokala och regionala trafiken på landsväg. Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga något om SJ:s organisation och koncernpolitik. I såväl den allmänna debatten som i olika riksdagsmotioner har krav på förändringar framförts syftande till en friare ekonomisk och finansiell situation för SJ. Från såväl Industriförbundet som moderata samlingspartiet har krav framförts på att SJ skall delas uppi olika bolag för att man skall kunna arbeta mer fritt. Moderaterna föreslår dessutom i sin järnvägsmotion, utan närmare motivering, att SJ skall sälja ut en stor del av sina dotterbolag. Vad gäller bolagsbildningen har denna fråga redan behandlats av finansutskottet, och riksdagen har avvisat detta krav. Trafikutskottet intar samma ståndpunkt. Den privatisering som moderata samlingspartiet gör sig till företrädare för vill vi på det bestämdaste avvisa. Därmed inte sagt att det inte finns anledning att närmare se över SJ:s organisation och koncernpolitik. Vi har också den uppfattningen att SJ liksom övriga affärsverk inom kommunikationssektorn bör få en friare ställning vad gäller finansieringsfrågor och liknande. De översynsprojekt som pågår inom kommunikationsdepartementet och som bör resultera i förslag till riksdagen nästa år syftar bl.a. till detta. Inom departementet har också nyligen tillsatts en särskild grupp, som tillsammans med finansoch civildepartementen och SJ skall se över SJ-koncernens struktur och samordningsmöjligheter. SJ-koncernen inrymmer i dag en rad olika typer av verksamhet. Bl. a. kan både tåg-, lastbilsoch bussresor erbjudas. Det finns utan tvivel ytterligare samordningsmöjligheter inom ramen för SJ-koncernen, och det är därför angeläget att man klarlägger förutsättningarna för detta och att ett bättre resursutnyttjande av den kapacitet som finns inom SJ-koncernen tas till vara. Denna översyn kan självfallet också resultera i att vissa dotterbolag kan komma att avvecklas, men före ett sådant ställningstagande måste man ha en säker beslutsgrund att stå på. Det föreligger vidare i dag grundläggande skillnader vad gäller statens sätt att behandla investeringar i vägar resp. järnvägar. I den översyn som nu startat är avsikten att även överväga om den investeringsmodell som tillämpas för SJ är lämplig ur effektivitetssynpunkt och om den leder till konkurrensneutralitet mellan olika trafikgrenar. Översynen av SJ-koncernen skall ses som ett led i det arbete med SJ-frågorna som regeringen inlett och där den finansiella rekonstruktionen under innevarande budgetår är en viktig del. Den har, som jag sade inledningsvis, gett avsett resultat, då SJ kommer att få ett visst driftsöverskott vid budgetårets slut, även om förräntningskraven icke kan uppnås. På lång sikt är emellertid den genomförda finansiella rekonstruktionen ingen lösning på SJ:s ekonomiska och strukturella problem. Det är därför nödvändigt att gå vidare och se över de andra delarna av koncernen. Målet, fru talman, är att få ett slagkraftigt SJ, så att intentionerna i 1979 års trafikpolitiska beslut uppnås. Fru talman! Jag har i mitt inlägg inte berört och kommenterat någon av de många reservationer som är fogade till de två betänkanden vi nu behandlar. Dessa reservationer kommer senare i debatten att kommenteras av Rune Johansson och Olle Östrand.

Fru talman! Den polemiska ton som ordföranden i utskottet, Kurt Hugosson, genast anslog gör det nödvändigt för mig att korrigera honom omedelbart. Kurt Hugosson sade att det är den socialdemokratiska regeringens förtjänst att SJ nu ges resurser som är ägnade att förbättra dess möjligheter att bedriva en konkurrenskraftig trafikpolitik i framtiden. Självberöm luktar illa, och det bör det göra även i socialdemokratiska led. Det är faktiskt de socialdemokratiska försummelserna under 1950 och 1960-talen och delvis också under 1970-talet som är skulden till att SJ i dag kör med en stor andel vagnar med gammal utrustning från 1930 och 1940-talen. Låt vara att den huvudsakliga skulden är att hänföra till bilismens våldsamma expansion, men det var faktiskt under decennier av socialdemokratiskt styre som SJ halkade efter i sin tekniska utveckling. Det var den moderate kommunikationsministern Ulf Adelsohn som 1980 förelade riksdagen strukturplanen för en rehabilitering av SJ, innebärande att SJ under en femårsperiod skulle få sina årliga investeringsanslag höjda med i reala termer 5 90. Det var det första viktiga tillrättaläggandet av den dåliga situation som SJ befann sig i och fortfarande befinner sig i. Jag skall inte förneka att den socialdemokratiska regeringen efter sitt makttillträde 1982 har fortsatt denna strävan — ära dem som äras bör! — men det var faktiskt under en moderat kommunikationsminister i en borgerlig trepartiregering som den riktiga, reella rekonstruktionen för att förbättra SJ:s framtida konkurrensmöjligheter startades. Detta om detta. Jag skall nu övergå till mitt ursprungligen tänkta anförande. Fru talman! Statens järnvägar är ett stort transportföretag, som fyller en viktig uppgift i landets transportväsen. Jag finner det riktigast att kalla SJ ett transportföretag, eftersom det handlar om ett rikt diversifierat företag, i vilket järnvägstrafiken blott är själva stommen. Innan jag presenterar vår moderata syn på hur SJ i framtiden bör organiseras och drivas, vill jag framhålla att vi hyser en hög uppskattning av det arbete de tiotusentals anställda på alla nivåer inom SJ presterar. Det finns många tecken på en ny, modern arbetsmoral inom detta stora serviceföretag. Under många år har SJ som järnvägsföretag levt under knapphetens kalla stjärna — bilismens mäktiga expansion drabbade SJ både som personoch som godstransportör hårt. Det har medfört att SJ i dag, då intresset för kollektivtrafik och systemtransportlösningar har ökat, står inför ett kapitalkrävande utvecklingsprogram. Vagnparken måste förnyas och utökas, och moderniseringen av hela infrastrukturen måste intensifieras. SJ kan inte konkurrera inom t.ex. persontrafiken med vagnar som till stor del är 30, 40, ja kanske 50 år gamla. Samtidigt med denna materiella satsning sker en förnyelse i fråga om personalstyrkan — efter att för några decennier sedan ha haft en personalstyrka på ca 70 000 är man nu nere i något över 35 000, och på grund av den stora åldersavgången genomförs en intensiv nyrekrytering, som i och för sig ger chansen till ett nytt, entusiastiskt vi-tänkande inom företaget. Inte minst bland de anställda måste ny hoppfullhet och framtidstro ingjutas, och det blir nästan ogörligt om dessa ständiga årliga förluster skall fortsätta, med den kritik av skötseln som de för med sig. Alltför många i detta hus, fru talman, anser sig skickade att lägga sig i detaljerna när det gäller hur SJ skall bedriva sin verksamhet — jag går så långt att jag hävdar att SJ:s svårigheter i mångt och mycket emanerar från åtgärder som beslutats av riksdag och regering. Försummelserna i det förflutna påtvingar oss nu årliga investeringar i tvåmiljardersklassen, och därtill kommer kostnaderna för det ersättningsberättigade nätet på mer än 1 200 miljoner. Belastningen på statsbudgeten är stor. Endast en tredjedel av investeringarna är klart offensiv. Resten läggs i de fasta anläggningarna, vilka är svårräntabla. SJ måste hela tiden förränta det sålunda nedlagda statskapitalet och lever därför i en ständig förlustcirkel. Med några års mellanrum uppkommer regelbundet kravet på nedsättning av detta statskapital. Så här kan det inte få fortsätta. Det krävs en genomgripande förändring av SJ:s struktur och ställning, om SJ skall få en rimlig chans att hävda sig som ett lönsamt transportföretag. Vi moderater tror på SJ:s framtida möjligheter, men en förutsättning för dessa är att vi befriar SJ från den politiska toppstyrning jag nu nämnt. Låt SJ få möjlighet till snabbare strukturanpassning och stimulans till konkurrens på mera lika villkor inom transportsektorn genom att byta företagsform från verk till aktiebolag. Det skulle ge ett eget resultatansvar och minskad detaljreglering av oss politiker. Styrelsen skulle få en stark och ansvarsfylld ställning sådan som styrelserna tt.ex. i de börsnoterade företagen har. SJ:s finansiering skulle lyftas ut från statsbudgeten, vilket vore en rejäl lättnad för densamma. Som aktiebolag skulle SJ ha egna tillgångar. Finansieringen av investeringar sker då på samma vilkor som gäller för näringslivet i övrigt. Förmånliga regler för avskrivningar, värdering av tillgångar osv. skulle kunna utnyttjas. För alla anställda i SJ skulle ett dramatiskt engagemang kunna ske — detta att få jobba i ett företag med offensiv anda betyder mycket. Framgång föder framgång. Som det nu är skapar de skilda företagsformerna — affärsdrivande verk resp. aktiebolag — skilda konkurrensvillkor, ibland till fördel för den ena företagsformen, ibland för den andra. Låt oss överföra affärsverken till aktiebolagsform och därmed skapa ensartade konkurrensvillkor! Aktiebolagsformen ställer helt nya och andra krav på ledning och styrelse än affärsverken. Styrelsen får det direkta ansvaret för investeringarna och dessas finansiering. Detta ger goda möjligheter till långsiktiga och företagsmässiga beslut. Statsmakterna kommer fortfarande att ha möjlighet att ålägga företagen speciella samhällsuppgifter, och företagen får då naturligtvis begära ersättning enligt sina företagsekonomiska kalkyler. Att våra åsikter om aktiebolagsformens fördelar är riktiga bevisas inte minst av den stora mängd dotteraktiebolag som våra affärsdrivande verk har lagt sig till med. Alla affärsverk har dotterbolag, SJ i mycket stor omfattning. Det försiggår ett ständigt förvärvande, säljande och organiserande. Skälet är naturligtvis inte att man därmed lyckas förhindra insyn, så misstänksamma behöver vi väl inte vara, utan att bolagsformen är smidigare och effektivare. För att bilda och/eller förvärva dotterbolag erfordras riksdagens eller i vissa fall regeringens medgivande, och några principer härför har inte fastställts. Riksrevisionsverket har kartlagt omfattningen av affärsverkens bolagsverksamhet, och man baxnar inför denna omfattning. Även om dagens debatt gäller SJ vill jag understryka att mitt resonemang om affärsverkens organisationsform gäller generellt och inte bara SJ. Jag uppehåller mig naturligtvis särskilt vid SJ:s situation och kan då nämna följande: SJ har sammanlagt 176 dotterbolag, av vilka 35 är vilande och 54 s.k. intressebolag. Återstår 87 verksamma bolag, varav 19 i utlandet. Vilken gigantisk uppgift att leda och fördela arbetet inom denna månghövdade organisation! I en av våra besparingsmotioner kräver vi också att dotterbolag som inte har direkt sammanhang med verksamheten skall säljas ut till privata intressen och att däribland och därjämte dotterbolag skall säljas ut för sammanlagt 300 milj.kr. för att därmed stärka statskassan. Ungefär 80 96 av SJ:s omsättning eller 5,5 miljarder sker genom dotterbolagen. Antalet anställda inom SJ:s dotterbolag är ca 11 000. När det gäller dotterbolagsformen i aktiebolag hävdar jag generellt att den bevisar en oundviklig utvecklingslinje i vårt moderna näringsliv, men att den inom varje affärsverksorganisation skall bringas ned till det minimum som den egna koncentrerade verksamheten kräver. Inte minst för SJ:s del blir kravet en omfattande utförsäljning, dvs. privatisering av dotterbolagen. Vill SJ ha insyn i konkurrerande transportgrenar kan denna lika bra uppnås via minoritetsintressen i sådana aktiebolag. I linje med denna koncentrationssyn vill vi ha frågan om en mer drastisk förändring av SJ:s verksamhetsfält prövad. Vi vill gärna få utrett om vägverksmodellen skulle kunna tillämpas även för järnvägstrafiken. Det skulle innebära att SJ betalade något slags personoch/eller tonkilometersskatt för sitt bruk av räls och andra fasta anläggningar. I goda tider betyder detta större inkomster för staten och vice versa vid lågkonjunkturer, precis vad som i dag gäller för åkerinäringen och annan vägtransportnäring. Man kanske rent av skulle kunna etablera ett särskilt statens banverk, på vilket konkurrerande järnvägsföretag på både personoch godstrafiksidan verkade? En äkta privatisering av hela SJ skulle då kunna förverkligas. I mitt tidigare resonemang om SJ:s överförande till aktiebolag har jag åtminstone i första fasen föreställt mig att staten i detta SJ-aktiebolag skulle äga i varje fall majoriteten av aktierna. Först i ett längre tidsperspektiv, då AB SJ genom sin effektivare företagsform blivit ekonomiskt attraktivt, skulle en fullständig privatisering av företaget vara möjlig. Fru talman! Som sig bör när vi har en debatt om anslaget till statens järnvägar har jag uppehållit mig vid tänkbara strukturförändringar för just SJ, men jag har också nämnt att mitt resonemang gäller generellt för statens affärsdrivande verk. Jag skall nu sammanfatta vår moderata syn på hur de affärsdrivande verken skall organiseras i framtiden. Affärsverken har både myndighetsuppgifter och förvaltningsverksamhet. Denna sammanblandning är ofta synnerligen olycklig. Vi kan ta televerket som exempel. Personal inom verket prövar och ger licens för telemateriel, som kommer både från det egna verket och från utomstående företag. Det är svårt att befria sig från misstanken att sådan prövning lätt utfaller till det egna företagets fördel Vi kan alltså inte godta att ett affärsdrivande verk, som ofta har monopolställning, dessutom skall ha myndighetsfunktion. Vi föreslår att affärsverkens myndighetsutövande verksamhet snarast överförs till en enda myndighet. Detta kan göras utan sammankoppling med vårt förslag om Affärsverkens monopolställning måste minimeras. Monopol, vare sig de är statliga eller privata, är av ondo och måste motarbetas. De affärsdrivande verken beskylls ofta, mer eller mindre med orätt, för att icke konkurrera på lika villkor. Har de monopolställning är misstanken alltid allvarlig. Vill vi främja en utveckling som ger lägsta möjliga pris på varor och tjänster, finns det bara en väg att beträda — den fria konkurrensens. Endast i sådan tävlan skapas förutsättningar för verkligt framåtskridande. Fru talman! Affärsverksformen är föråldrad och bör bytas ut mot en modern aktiebolagsform. Det skulle bl.a. ge följande fördelar: likartad konkurrens med övriga delar av näringslivet, egna tillgångar och förmånliga regler för avskrivningar och skattefria avsättningar, minskad byråkrati, effektivare företagsledningar och styrelser på grund av de krav som aktiebolagslagen ställer på dem samt avlastning på statsbudgeten, som uppvisar stora underskott. När det gäller affärsverkens många dotterbolag hävdar vi att dessa bör säljas ut, privatiseras, om deras verksamhet inte utgör en viktig integrerande del av verkets preciserade verksamhet. En massiv utförsäljning av ”onödiga” dotterbolag skulle tillföra statskassan välbehövliga tillskott. Både vid försäljning av dotterbolag och ombildning av verk till aktiebolag bör man låta de anställda ha förköpsrätt. För att skapa goda möjligheter för de anställda att köpa aktier i de egna företagen kan generösa lånevillkor lämnas. Om de anställda sålunda blir ägare i de egna företagen, uppnås betydelsefulla psykologiska framgångar. Aktierna bör vidare spridas via börsen till enskilda och institutionella aktieägare, och därmed blir svenska folket på ett helt annat och bättre sätt delägare i statens nu affärsdrivande verk. Med det sagda yrkar jag, fru talman, bifall till den moderata reservationen nr 7 i trafikutskottets betänkande nr 17. Jag går nu över till de moderata besparingsreservationerna. I reservation 1 begär vi att anslaget under punkt D 1. skall dras ned med 148 milj.kr. Denna neddragning föreslår vi skall gå ut huvudsakligen över investeringar i fasta anläggningar av sådan art som utan men för trafiksäkerheten kan senareläggas. Stora investeringar i oräntabla fasta anläggningar skapar en djävulscirkel för SJ som bolaget aldrig kommer ur. Som jag tidigare sagt är en övergång till vägverksmodellen en utväg ur detta dilemma. Som jag också tidigare nämnt önskar vi att likvida medel från försäljning av några av SJ:s dotterbolag — de medlen går ju till statskassan — till ett belopp av ca 300 milj.kr. skall användas för att finansiera anslaget på 1750 milj.kr. Jag är medveten om att sådana inkomster skall redovisas under särskild titel på statsbudgeten. Det kan emellertid inte vara felaktigt att hävda att SJ genom denna utförsäljning får medel att självt stå för en del av denna investeringsverksamhet. Under alla förhållanden är det realistiskt att hävda att anslaget kan nedbringas med de 148 miljonerna. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation 1. I reservation 17 vill vi från moderat sida minska anslaget Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster till 1 400 milj.kr., en besparing på 111 milj.kr. Anslaget omfattar det ersättningsberättigade nätet, rabattåtgärder i persontrafik på järnväg samt en del investeringar i fasta anläggningar. Kostnaden för det ersättningsberättigade nätet går ständigt i höjden och är nu uppe i 1 1/4 miljard. Förr eller senare kommer vi till en punkt då man här i riksdagen konstaterar att en omprövning av omfattningen av detta kostsamma nät måste ske. Finns det inga alternativ? Jo, att minska på turtätheten eller rent av på nätets omfattning. Under stor vånda förhandlar SJ och länshuvudmännen om de bandelar som särskilt skall nedläggningsprövas. Vi tror att framtidens verklighet tvingar de ansvariga att pröva nedläggning av flera banor — det finns säkert alternativa transportsätt. Vi vill ge SJ friare händer att på olika punkter av det som ingår i anslagsspecifikationen spara dessa 111 miljoner. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation 17 i detta trafikutskottets betänkande nr 17.

Fru talman! Rolf Clarkson sade i sitt inlägg att jag hade gjort mig skyldig till självberöm. Jag sade att den nya utgångspunkten för järnvägspolitiken var 1979 års trafikpolitiska beslut. Det fanns en bred majoritet här i riksdagen — där Rolf Clarkson och jag var helt överens — om denna nya syn på trafikpolitiken. Förvisso fanns det då svårigheter för SJ att leva upp till dessa nya riktlinjer. Visst var det försyndelser på SJ-området under 1960 och 1970-talen genom en alldeles för låg investeringsnivå. Det var försyndelser som vi socialdemokrater delar ansvaret för med huvudparten av riksdagens ledamöter under 1960 och 1970-talen. Jag har inget minne av att högerpartiet eller moderata samlingspartiet då förde fram några krav på ökade investeringar inom SJ. Jag nämnde också i mitt inlägg att 1980 års strukturbeslut för SJ var ett bra beslut. Då lade vi fast en hög ambitionsnivå för SJ:s investeringar. Sedan sade jag att den politiken har fullföljts av den socialdemokratiska regeringen. Kraftiga investeringar har ägt rum. Vi har 1983 års finansiella rekonstruktion och det järnvägspolitiska beslut som vi fattade förra året för att bryta den förhalningspolitik som bedrevs under de borgerliga åren när det gällde att ta itu med nedläggningsprövningen. Jag nämnde också de olika översynsprojekt som nu pågår för att skapa en effektiv SJ-organisation och där målet bl.a. är att skapa en konkurrensneutralitet mellan olika trafikgrenar. När moderata samlingspartiet utan vidare säger att nu skall vi bilda bolag, nu skall vi sälja ut dotterbolag för 300 milj.kr., utan att ha någon som helst grund för sina förslag, utan att ha någon som helst motivering, utan att veta ifall det går att sälja ut några företag för 300 miljoner tycker jag att det är ansvarslös politik. Därför menar jag att man självfallet skall se över SJ:s organisation och SJ:s koncernpolitik. Det är det som pågår inom kommunikationsdepartementet i de två översynsprojekt som har startats sedan vi fick en socialdemokratisk regering. En översyn av SJ:s koncernförhållande har även påbörjats tillsammans med finansdepartementet och civildepartementet. De borgerliga regeringarna startade inte den här typen av projekt. Jag menar att den socialdemokratiska regeringen med detta gett uttryck för en aktiv och framåtsyftande järnvägspolitik.

Fru talman! Det är väl regeringen som styr landet, och då får regeringen och regeringspartiet ta sitt ansvar. Har de gjort något galet får de stå för det, och har de gjort något bra får de hösta in beröm för det. Men här höstade alltså Kurt Hugosson in beröm för en gärning som socialdemokraterna inte har utfört. Sedan säger Kurt Hugosson att oppositionspartierna skall dela ansvaret med regeringspartiet för att detta område missköttes under 1950 och 1960-talen. Jag vill bara ännu en gång understryka att de som vände vinden för SJ:s finansiella strävanden var den borgerliga trepartiregeringen 1980. Kurt Hugosson kan göra sig besväret att titta i årets budgetproposition, bilaga 8, s. 77, tredje stycket — där framgår det att det är på detta sätt. Jag följer då på nytt upp mitt resonemang att det är regeringen som bär ansvaret, och regeringen får ta det ansvaret oavsett om den är socialdemokratisk eller borgerlig. Vid det aktuella tillfället var regeringen borgerlig och kommunikationsministern var moderat. Beträffande de 300 miljonerna som vi menar skulle kunna tillföras statskassan genom utförsäljning av SJ:s dotterbolag vill jag försäkra Kurt Hugosson att det bakom detta förslag ligger en granskning av dotterbolagens balansräkningar. Utan att namn för namn plocka fram vilka vi har granskat vill jag säga att vi har kommit fram till att sådana bolag utan vidare bör kunna säljas ut för 300 milj.kr. Men lägg märke till att jag i mitt anförande för en stund sedan sade att det vi i första hand tillgodoräknar oss i reservation nr 1 är de 148 miljonerna.

Fru talman! Nej, jag vill inte gå med på att det skulle vara en moderat kommunikationsminister eller den moderata riksdagsgruppen som har lagt grunden till den nya järnvägspolitiken i det här landet. Visserligen var det en moderat kommunikationsminister som lade fram förslaget om strukturplan för SJ, men det gäller också att leva upp till den typ av ambition som strukturplanen innebär, och det har inte moderata samlingspartiet gjort sedan beslutet togs 1980. Såväl förra året som innevarande år är moderata samlingspartiet icke berett att följa upp strukturplanen och ge SJ de investeringar som strukturplanen kräver. Årets budgetförslag från moderata samlingspartiet innebär en prutning på investeringsnivån till statens järnvägar med i runt tal 150 milj.kr. Vidare föreslås en prutning på över 100 milj.kr. när det gäller moderaternas anslag till icke lönsam järnvägstrafik. Det är inte bara besluten utan också hur man följer upp — och lever upp till — dessa beslut som är avgörande. I fråga om SJ-koncernens organisation och struktur är det en medveten strävan hos kommunikationsdepartementet och den socialdemokratiska regeringen att komma till rätta med de problem som uppenbarligen finns inom SJ-koncernen och som jag har talat om här i mitt första anförande. Ett uttryck för detta är de analyser som pågår och den översyn av SJ:s struktur som nu genomförs. Jag sade också i mitt inlägg att man självfallet bör sträva efter att få till stånd en ekonomisk frihet för statens järnvägar, så att SJ på ett effektivare sätt kan leva upp till 1979 års trafikpolitiska beslut. Vi skall också sträva efter att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan olika trafikgrenar. Översynen av SJ-koncernens struktur kan, sade jag vidare, leda till att vissa av de dotterföretag som nu finns inom SJ-koncernen kommer att avvecklas. Men man kan inte fatta ett beslut i blindo — vilket moderata samlingspartiets företrädare ger uttryck för här. Man bör — och det är gammal god svensk politisk tradition — ha ett adekvat beslutsunderlag innan man gör strukturella förändringar. Målet för den socialdemokratiska järnvägspolitiken är att få en effektivt fungerande SJ-koncern.

Fru talman! Det får ju finnas plats för litet objektiv generositet i kammaren också. Jag ger gärna kommunikationsminister Curt Boström, som sitter här, en eloge för att han på ett förtjänstfullt sätt försvarat den sektor inom svenskt samhälle som kommunikationerna utgör. Jag ger också Ulf Adelsohn det berömmet att han, när han var kommunikationsminister, vände vinden för statens järnvägar. En eloge ger jag även till Claes Elmstedt som, när han var kommunikationsminister, vände trenden när det gäller vägunderhållet. Därmed har jag skapat rättvisa i fråga om beröm — jag har fördelat det objektivt så gott det går. Men nu är det en sak till som Kurt Hugosson kanske har glömt i dag. Det är att AB Sverige, som just nu har en socialdemokratisk styrelse, går med enorma förluster. Det är en börda som vi är tvungna att bära. Och den bördan försöker vi göra litet lättare genom att spara på så många håll som möjligt. Det är klart att för moderata trafikpolitiker, som vill se väl fungerande vägnät och järnvägsnät — och kommunikationer över huvud taget —isar det till litet ibland när vi, under trycket av det övergripande ansvaret för landets ekonomi, likväl måste föreslå besparingar. Ni säger nu att ni från socialdemokratiskt håll på olika sätt vill ge SJ en offensiv anda. Men det vill ju vi också, fast på ett annat sätt. Vi vill ge SJ en annan företagsform och därmed större frihet att både lyckas och misslyckas, större frihet att skaffa sig kapital där det finns — och där vi slipper tillgripa åtgärder. Jag tycker att man kan se vissa spår av uppmjukning även från den socialdemokratiska regeringens sida. Det är klart att man inte släpper kontrollen helt — det har jag inte haft hopp om. Vad jag har sagt här i mitt anförande är att det är den långsiktiga trenden som vi moderater vill se. Huruvida den blir realiserad i min tid eller längre fram vet jag inte. Men jag är emfatiskt övertygad om att ger man folk friare händer, så tar de sitt ansvar bättre än om man toppstyr dem. Jag tror därför att SJ:s framtid ligger i en omfattande strukturförändring, inte i att vi bara öser in kapital i företaget.